Herr talman! Den senaste höjningen av Sveriges kapitalinsats i Världsbanken stödde vii vpk, visserligen med stor tvekan. Vi tyckte ändå att vi kunde se ett visst nytänkande i bankens sätt att agera. Tyvärr har vi inte sett några resultat i den riktningen. Tvärtom framstår Världsbanken i dag som destruktiv i sin politik, eftersom banken menar att u-länderna skall exportera sig ur sin skuldbörda. U-ländernas skuld till Världsbanken uppgår i dag till 1 200 miljarder dollar. Bara det borde egentligen räcka som bevis för att den politiken inte är en framkomlig väg. Världsbanken är i dag ingen utvecklingsbank, utan ett USA-baserat transnationellt bankföretag. Därigenom är banken också ett instrument för den rika världens utsugning och exploatering av u-länderna. Banken har utsatts för allt hårdare kritik, framför allt för en rad stora projekt som orsakat miljökatastrofer i tredje världen. Jag tänkte ge några exempel på sådana katastrofer. I Botswana har Världsbanken satsat på boskapsuppfödning. Köttet exporteras till EG. Det harlett till överbetning och ökenspridning och inte till någon större framgång för befolkningen i Botswana. I norra Mexico använder man grundvattnet för att bevattna grönsaksodlingar för export till USA. Det hjälper inte heller invånarna i Mexico. I Indonesien har man startat ett program för att flytta 65 miljoner människor med Världsbanken och Asiatiska utvecklingsbanken som huvudfinansiärer. 3 miljoner ha regnskog har röjts för att ge plats åt nybyggarna. Det projektet har nu stoppats på grund av de svåra miljöskadorna. Det är inte bara miljön som hotas, utan detta projekt får också väldiga sociala katastrofer som följd. Enbart de stora dammbyggnader som görs i Indien kommer att tvinga 1,5 miljoner människor att flytta. I Botswana hotas bushfolket i Kalahari. I Amazonas är det indianerna som är hotade. Världsbanken skall fram till 1990 satsa 400 miljoner dollar på att minska befolkningstillväxten. Det skall man göra genom att sterilisera kvinnor. Detta sker med tvång i t.ex. Bangladesh. Om kvinnorna inte har intyg på att de har steriliserat sig, får de ingen mathjälp vid översvämningskatastrofer. Dessutom är det många av dessa kvinnor som dör, eftersom det inte finns någon medicinsk uppföljning. De dör av komplikationer efter steriliseringen. Hela tiden kan man se att det är de fattiga som drabbas. Man kan på ett drastiskt sätt komma fram till det, genom att undersöka det ätliga innehållet på Rio de Janeiros soptippar. Det har nämligen minskat under de senaste tio åren. Det är ett bevis på att fattigdomen breder ut sig. Men det är inte tillräckligt. Världsbanken planerar nu att ge Brasilien ett nytt lån på 500 miljoner dollar för ett projekt som skulle dränka 290 000 km? regnskog och fördriva en halv miljon människor. Till år 2010 planeras ytterligare 136 dammar. På samma sätt fortsätter det i Indien. Man kan göra en lång lista över olika projekt som får förödande ekonomiska och sociala konsekvenser. Det blir allt uppenbarare att problemen ligger i Världsbankens struktur. Banken är en stor byråkratisk och odemokratisk koloss. Det är helt enkelt lättare för Världsbanken att administrera 700 projekt på 100 miljoner än 70 000 miljonprojekt. Det problemet anser vi kommer att öka i omfattning, om man nu närapå fördubblar kapitalet i banken. Vi menar att u-ländernas problem inte kan lösas med ökad skuldsättning. Vad u-länderna egentligen behöver är att få sina skulder avskrivna. Om u-ländernas utveckling skall främjas med hjälp av Världsbanken, måste man reformera Världsbanken så att u-länderna får ett med i-länderna jämlikt inflytande över bankens politik och dess struktur. Röstreglerna måste t.ex. demokratiseras. Det borde vara självklart att man skall ha samma regler i Världsbanken som i FN, dvs. ett land en röst. Nu har i-länderna 63 96 av rösterna och u-länderna 37 Zo. USA ensamt har 20 96 av rösterna. Sammanfattningsvis har allt det jag räknat upp lett till att vpk anser att vi denna gång inte skall ställa upp på att höja kapitalinsatsen i Världsbanken. Jag vill yrka bifall till vpk:s och miljöpartiets reservation 3. Jag vill också yrka bifall till reservation 1, som vpk, centern och miljöpartiet har skrivit ihop sig om. Den handlar om miljöhänsynen. Jag yrkar dessutom bifall till reservation 2 från vpk och miljöpartiet, som handlar om nedskrivning av u-ländernas skulder och reformering av Världsbanken.

Herr talman! Under långliga tider har vi i den industrialiserade världen ansträngt oss för att suga ut länderna och människorna i den tredje världen. Sedan det andra världskrigets slut har ett visst nytänkande kommit, och det harlett till att många länder nu ger u-landsbistånd. Få länder når upp till den av FN rekommenderade nivån på 1 90 av givarlandets bruttonationalprodukt. Om så är fallet ser man gärna till att manipulera det hela. I Sverige gör vi det genom att införa begreppet bruttonationalinkomst och genom att binda biståndet. Det senare är inget annat än att gynna svensk industri och arbetsmarknad. Det som synes vara flott är inte alltid så flott när det synas i sömmarna. Världsbanken vill nu öka sin kapitalbas för att kunna gå vidare med sitt arbete och vill att medlemsländerna skall höja sina kapitalinsatser. Inför en sådan åtgärd finns det all anledning att se hur Världsbanken arbetar och vad det är för sorts projekt som den stöder. En ny kapitalinsats borde från svensk sida föranleda en översyn av Världsbankens arbete och en utvärdering av de resultat som har nåtts med de medel som vi har ställt till förfogande. Sedan länge har det riktats kritik mot Världsbanken. Det har framskymtat itidigare anföranden här. Det framskymtar också i finansutskottets föreliggande betänkande. Från miljöpartiet de grönas sida anser vi att det är rimligt att vi från svensk sida ställer villkor för hur vår kapitalinsats skall användas. De villkor som miljöpartiet de gröna vill framföra är att de projekt som Världsbanken skall satsa på skall gynna huvuddelen av det stödda landets befolkning. Det måste kunna ske på ett sådant sätt att man främjar landets självtillit och stöttar utbildning och inte medverkar till att på sikt förstöra de grundläggande livsförutsättningarna genom miljöförstöring. De lån som ges måste ha mycket långa amorteringstider, och på sikt skall det vara möjligt att helt avskriva dem. Det är också viktigt med stor öppenhet, så att de länder som gör kapitalinsatser i Världsbanken kan få en god insyn i arbetet och på så sätt kan bedöma om arbetet bedrivs på ett sätt som vi kan ställa oss bakom. Dessa tankar har utskottets majoritet inte kunnat ställa sig bakom. Utskottsmajoriteten nöjer sig med vaga formuleringar om betydelsen av miljöhänsyn.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

Herr talman! Ivar Franzén sade att det inom finansutskottet råder en förhållandevis stor enighet om miljöfrågornas betydelse. Jag vill understryka detta, och jag håller helt med Ivar Franzén i denna del. Låt mig också säga, när jag är så positiv, att jag tycker att Ivar Franzéns tankegångar om biobränsle, verkningsgrad och möjligheter att förbättra verkningsgraden var intressanta. Jag sätter måhända ett litet frågetecken när det gäller om dessa projekt är lämpliga för en institution av Världsbankens natur. Men icke förty var synpunkterna intressanta och mycket tänkvärda. När Världsbanken i slutet av september i år höll sitt årsmöte i Västberlin diskuterades ingående flera av de frågor som regeringens förslag om höjning av Sveriges kapitalinsats i Världsbanken väckt bl.a. här i riksdagen. Världsbanken och Valutafonden har en gemensam utvecklingskommitté, i vilken förresten Zimbabwes finansoch planeringsminister är ordförande. När denna utvecklingskommitté i samband med årsmötet hade överläggningar koncentrerades diskussionen till i huvudsak fyra områden — skulder, miljö, fattigdom och handel. Man var överens om att Världsbanken står inför mycket stora utmaningar när det gäller miljöfrågorna. Insikten växer om att det finns ett mycket nära samband mellan å ena sidan miljöfrågorna och å andra sidan fattigdomen och att detta kräver stora och framför allt samordnade insatser. Glädjande nog var det inte bara de nordiska länderna som starkt betonade vikten av uppmärksamhet på och åtgärder mot miljöförstöringen. Bland de övriga länder som tog upp dessa frågor med mycket stort allvar var Förbundsrepubliken Tyskland och Canada. Alldeles särskilt betonade man vikten av skydd för regnskogarna. De nordiska länderna föreslog gemensamt att utvecklings kommittén under nästa år skall lägga fram en rapport om Världsbankens arbete med miljöfrågor, vilket självfallet är viktigt. Ett annat exempel på att man inom Världsbanken förstått vikten av dessa frågor är att den svenske professorn Erik Arrhenius utnämnts till bankens högste vetenskaplige rådgivare i dessa frågor. Arrhenius har placerats på en mycket hög nivå inom Världsbanken, något som man förhoppningsvis, i varje fall om man vill vara positiv, kan se som ett gott tecken. I allmänhet har Världsbanken, för att bevilja lån, ställt krav på att s.k. anpassningsprogram skall antas. Detta kan naturligtvis innebära stora problem som definitivt inte skall nonchaleras. Glädjande nog börjar också insikten om detta växa i många länder. Som exempel vill jag nämna att Västtyskland, något överraskande för en del kanske, framhöll att detta som kallas strukturanpassning eller anpassningsprogram inte får skymma nödvändigheten av särskilda insatser för fattiga grupper. Det skall inte förnekas att det på detta område finns olika åsikter. USA exempelvis menar att en allmän tillväxt rakt över skapar de bästa förutsättningarna för de flesta. Andra däremot, exempelvis de nordiska länderna och även Västtyskland, tror jag, anser att riktade insatser är nödvändiga för att man skall nå de svaga grupperna. Ett exempel på denna insikt i vårt land är det regeringsbeslut som fattades förra torsdagen och som biståndsminister Lena Hjelm-Wallén informerade riksdagen om i samband med frågestunden samma dag. Som bekant innebär beslutet — jag hoppas att det är bekant, det var nämligen inte så många i kammaren vid det aktuella tillfället, men man kan ju få reda på det på annat sätt — att Sverige anslår 225 milj.kr. i extra bistånd till fattiga och skuldtyngda länder i första hand i Afrika. Detta beslut skall ses som ett exempel på hur vårt land tar sitt moraliska ansvar för att stödja dessa länder med deras ofta smärtsamma ekonomiska återhämtningsprogram. Herr talman! Skuldkrisen är naturligtvis ett stort problem. Den utgör självfallet ett allvarligt hinder för de fattiga ländernas möjligheter till långsiktig ekonomisk och social utveckling. Även i detta sammanhang finns det dock tecken som man kan kalla en ljusning vid horisonten. I takt med att skulderna blivit allt större har också en insikt börjat växa fram om att förändringar är nödvändiga. Man diskuterar hur man skall åstadkomma den nödvändiga skuldlättnaden. Man är oense om hur man skall gå till väga, men att omförhandlingar måste ske tror jag alla inser. Insikten är säkert smärtsam för många, men, inte desto mindre, nödvändig. Det finns måhända skäl att säga några ord om de länder som i reservation 2 kallas de allra fattigaste. Det är inte så, i varje fall inte i allmänhet, att dessa länder får lån från Världsbanken. Det är i stället Internationella utvecklingsfonden, IDA, som är långivare till dessa nationer. Lånevillkoren är då av en helt annan karaktär. De är väsentligt ”mjukare”. Löptiden brukar vara 40 år, och de brukar vara amoteringsfria i tio år. Någon ränta i ordets vanliga bemärkelse tas inte ut. I stället tas en administrationsavgift på 0,75 96 ut. För fullständighetens skull, och kanske också för att artigheten så kräver det, vill jag säga några ord om kraven i reservation 2 och om det man kallar en demokratisering av Världsbanken. Nu finns det 151 medlemmar i Världsbanken. Störst när det gäller insatt kapital är Förenta Staterna, och minst är Laos. Det vanliga är faktiskt, vilket man kanske inte tror när man lyssnar till debatten om dessa frågor, att besluten fattas i enighet. Utskottets majoritet tror inte att det är lämpligt att man genom något som kan kallas ultimativa krav försöker påverka bankens beslut. Och, vilket kanske är viktigare, vi tror inte att vi skulle ha någon som helst framgång med ett sådant handlande. Det är ett försök att se realistiskt på detta. Utskottets majoritet, och den är bred, anser att vårt land även fortsättningsvis skall stödja Världsbankens arbete. Eftersom det är nödvändigt för bankens fortsatta agerande att den tillförs mer kapital för att den skall kunna låna ut mer pengar, stödjer utskottsmajoriteten regeringens förslag om att Sveriges kapitalinsats i Världsbanken skall höjas. I detta sammanhang finns det skäl att något kommentera Carl Fricks synpunkter på regeringens, eller om det var utskottsmajoritetens, godtrogenhet. Jag tror inte uppfattningen speglar en godtrogenhet, utan vi är mycket medvetna om de problem som finns, men vi försöker se så realistiskt som möjligt på detta. Om någon av det jag sagt till äventyrs drar slutsatsen att jag anser att allting är frid och fröjd när det gäller Världsbankens organisation, beslutsordning, utlåningsverksamhet, lånevillkor, etc. så är det fel. Det finns mycket att göra, och här skall Sverige, förhoppningsvis inte enbart tillsammans med de övriga nordiska länderna utan kanske även med andra länder, fortsätta opinionsbildningen, utöva påtryckningar och inte minst föregå med gott exempel. Det finns nämligen förhoppningar om att andra länder skall delta i detta. En avgörande fråga är dessutom, och där har faktiskt reservanterna plikten att svara: Vad är egentligen alternativet? Vad skall världssamfundet sätta i stället? Jag tror att det reella svaret är: det finns inget alternativ. Det kan vi beklaga men ingen, allra minst de fattiga länderna, blir hjälpta av att Sverige beklagar och drar sig ur detta samarbete eller inte vill bidra till en höjning av kapitalbasen. Sammanfattningsvis kan man faktiskt med rätta säga att Världsbanken och Valutafonden under de senaste två åren omprövat sina tidigare metoder om man med öppna ögon ser vad som skett kan man konstatera detta. Man har tagit större hänsyn till att olika länder har olika behov. Miljöfrågorna har uppmärksammats. Miljökonsekvenserna av planerade projekt har studerats bättre och, vad viktigare är, man har börjat ta konsekvenser av dessa studier. Självfallet vore det förmätet om vi tog åt oss hela äran för dessa förändringar, men faktum kvarstår att flera av förändringarna har kommit efter svenska och eller nordiska påtryckningar. På den vägen skall vi fortsätta. Med den här bakgrunden är jag en smula förvånad över reservanternas ställningstagande. Detta gäller alldeles speciellt vänsterpartiet kommunisterna. Sedan frågan var aktuell förra gången har onekligen en förändring åt det positiva hållet skett. Jag tror att ni inte har noterat det förändringsarbete som pågår, eller också — men så illa kan det väl inte vara? — bryr ni er inte om att det verkligen sker någonting i detta avseende. Herr talman! Av det jag har sagt antar jag att alla har förstått att jag, även om jag inte formulerat det exakt så, stödjer finansutskottets hemställan i detta betänkande. En naturlig följd av detta är att jag yrkar avslag på samtliga tre reservationer som är fogade till betänkandet.

Herr talman! Jag delar Arne Kjörnsbergs uppfattning att Världsbanken har förflyttat sig i rätt riktning. Däremot tycker jag att det är väldigt mycket kvar. Om nu svenska och nordiska insatser har haft betydelse för den här förflyttningen, är det ett mycket kraftfullt argument för Arne Kjörnsberg att biträda vår reservation, där vi faktiskt föreslår utvecklade strategier för att kunna påverka ännu mera. När vi nu sett ett visst resultat, borde vi kunna tro att vi kan nå ännu längre om vi verkligen gör en kraftsamling på detta område. Arne Kjörnsberg reagerade väldigt normalt när han undrade om detta verkligen är ett projekt för Världsbanken. Kan kottar och pinnar vara någonting för Världsbanken, denna globala institution? Jag tror faktiskt det, därför att detta i all sin litenhet men i sin stora mängd är en mycket stor industrisatsning. Det handlar i stort sett om två linjer. Den ena är att få fram effektiva förbränningsanläggningar. Det är i många fall fråga om små behändiga köksspisar, mycket omfattande småindustrier. Mycket av biobränslet används faktiskt i dag som öppen eld med otroligt låg verkningsgrad. Sedan finns alla stegen uppåt. Den andra är förgasningstekniken, att omvandla biomassan i vanliga fall till metangas, i vissa fall till gengas. Vi har där ett ganska påtagligt exempel på vad man kan nå. Låt oss se på Kina, där det enligt bedömningarna i dag finns minst 10 miljoner små metangasanläggningar, som omvandlar det som vi kallar för avfall och som vi lägger mycket pengar på för att bli av med till nyttig energi. Samtidigt får man en viss reningseffekt. Kvar blir ett utomordentligt fint näringsämne som används för att förbättra skördarna. Det är alltså en hantering som är helt förenlig med naturens eget kretslopp. I u-länderna handlar det inte om 10 miljoner enheter, inte heller om 100 miljoner enheter, utan då kan vi tala om många fler. Detta är ett jätteprojekt t.o.m. för Världsbanken. Om man tänker i de här banorna förstår man hur det lilla kan betyda så väldigt mycket.

Herr talman! Visserligen har det skett en förändring i vpk:s ställningstagande sedan förra gången frågan var uppe. Anledningen till det redovisade jag ganska tydligt i mitt anförande: Mycket av pengarna har faktiskt använts till för u-ländernas del väldigt dåliga projekt. Arne Kjörnsberg frågade vad alternativet är. Då skulle jag vilja ställa en motfråga: Vems villkor är det som skall styra projekten? Är det bra att u-länderna skall producera livsmedel för oss som bor i i-länderna? Skall Världsbankens pengar användas t.ex. till att hugga ner regnskogen? Självfallet borde Världsbankens uppgift vara att främja den utveckling som pågår i u-länderna, med hänsyn till deras villkor och utifrån deras förutsättningar. Med andra ord behöver Världsbanken reformeras. Det har vi krävt i vår motion. Åtminstone borde man tycka att Sverige kunde få litet större inflytande över hur våra pengar används. Det kanske rent av skulle ge bättre effekt för u-ländernas del, om vi använde de pengar som vi i dag sätter in i Världsbanken till rena biståndsprojekt.

Herr talman! Syftet med reservationerna och motionerna i detta ämne är att driva Världsbanken åt det håll som vi vill så att den arbetar på villkor som vi tycker är riktiga. Utgångspunkten är naturligtvis u-ländernas vilja och behov. Man har en stark känsla av att det är de stora rika länderna som styr. Det är inte u-ländernas primära behov utan de stora ländernas behov som är utgångspunkten för arbetet. Vi vet, som Arne Kjörnsberg sade, att det har skett en förändring i Världsbankens arbetssätt. Det är glädjande att kloka svenska forskare och tekniker deltar i det arbetet. Men förändringsarbetet går alldeles för långsamt. Vi vet vad som händer i dessa länder, och det är väldigt bråttom. Därför är det viktigt att verksamheten hos denna stora och starka organisation som har så stort inflytande dirigeras om. Det är förunderligt att vi som skall satsa dessa pengar inte försöker styra användningen av pengarna i den riktning som vi vill att de skall användas. Det är bristen på alternativ som är det stora problemet. Man har så att säga satt sig i den här stora organisationens händer utan att vilja styra. Jag tror faktiskt att vi med den kraft och det kunnande som vi har i det här landet kan hjälpa till att styra, men då måste vi säga ifrån vad vi egentligen vill att pengarna skall användas till. Tycker vi inte att pengarna används så som vi vill, skall vi naturligtvis inte satsa på Världsbanken utan ge pengarna, som Maggi Mikaelsson sade, till rena utvecklingsbiståndsprojekt, där man verkligen kan styra användningen av pengarna i rätt riktning. Tack för ordet!

Herr talman! Till Ivar Franzén: Jag tyckte faktiskt att jag hade ett öppet sinnelag. Jag tyckte att det som Ivar Franzén sade var intressant, men så satte jag ett litet frågetecken i kanten: Provocera mig inte för mycket! Jag har fortfarande samma uppfattning — jag tyckte det var ett intressant resonemang som Ivar Franzén förde. Det finns säkert alla skäl att fundera över det. Till Maggi Mikaelsson vill jag säga: Hon konstaterar precis som jag att det har skett en förändring beträffande vpk:s ställningstagande. Det jag beklagar är att det har skett samtidigt med väsentliga förändringar i Världsbankens sätt att arbeta åt det håll som både Maggi Mikaelsson och jag tycker är positivt. Det tycker jag är tråkigt. Maggi Mikaelsson säger att det vore bättre om vi satte in våra pengar i biståndsprojekt, för då skulle vi ha mer att säga till om. Det finns två motsättningar i det resonemanget. Det ena är att vi med Maggi Mikaelssons förslag skulle få ännu mindre att säga till om, eftersom vår andel i Världsbanken inte skulle höjas. Det andra är att låntagarländerna vill att Sverige och övriga nordiska länder skall fortsätta i Världsbanken, därför att vi är efterföljansvärda exempel och därför att vi, som de tycker, utövar positiva påtryckningar på banken i fråga om dess sätt att arbeta. Jag tycker att det finns alla skäl att lyssna på låntagarländerna i det avseendet. Vi är något av deras talesmän. Carl Frick säger att vi inte får vara med och styra. Jo, det får vi vara, formellt sett i förhållande till vår kapitalinsats. Men jag tror — även om jag inte kan bevisa det — att vi har större inflytande reellt än vad vår kapitalinsats skulle berättiga oss till, genom att vi har funnits länge och genom att många lyssnar till de nordiska länderna, av flera skäl. Dessutom har jag samma invändning gentemot Carl Frick som beträffande Maggi Mikaelsson: Om vi inte skulle höja vår kapitalinsats skulle vi få ännu mindre att säga till om, och jag antar att min dam och min herre inte tycker att det vore bra.

Herr talman! jag sade att man kanske kunde fundera över om det inte möjligen vore bättre om vi i stället för att sätta in pengarna i Världsbanken satsade dem på rena biståndsprojekt bilateralt från Sveriges sida. Det tycker jag är en viktig punkt. Det har ofta visat sig att de projekt som Världsbanken ställer upp på är stora mastodontprojekt som bl.a. innebär nedskärningar av statsutgifter som istället behöver stärkas. Det kan gälla bostäder, hälsovård, matsubventioner och sådant. Dit går inte Världsbankens projektpengar, och det tycker vi är en brist. Vi anser inte att förändringen har gått tillräckligt fort, och därför är vi inte beredda att stödja Världsbanken med mer pengar den här gången. Vi tycker inte att de ambitioner som det gavs uttryck för förra gången har hjälpt.

Herr talman! I folkpartiet har vi i en partimotion utvecklat vår syn på biståndspolitiken, och jag refererar till den. I vår biståndsmotion har vi på olika sätt redogjort för vår syn på det ansvar som vi anser att den rika världen har för att bistå de fattiga länderna. Världsbanken är en institution som har möjligheter att främja ekonomiskt och socialt framåtskridande i u-länderna. Visserligen har Världsbanken starkt kritiserats för att man snarast har bidragit till rovdrift på naturresurser, men som vi tidigare har hört och som vi väl alla är överens om, har det faktiskt skett en förändring. Såväl Världsbanksgruppen som FN:s biståndsorgan har genom Afrikakrisen i början 1980-talet fått en kraftigt ökad inriktning på de minst utvecklade länderna, särskilt i Afrika söder om Sahara. Världsbankens politik har alltså successivt förändrats. Mer än 90 20 av IDA:s utlåning går i dag till de fattigaste länderna och är i första hand inriktad på landsbygdsutveckling, utbildning, hälsovård och vattenförsörjning. Den mest glädjande omorienteringen är den satsning som görs organisatoriskt och insatsmässigt på större hänsyn till miljön i u-landsutvecklingen från Världsbanksgruppens sida. Såväl Världsbanksgruppen som FN:s biståndsorgan är av vital betydelse för u-ländernas utveckling, särskilt för de fattigaste länderna. Därför stödjer vii folkpartiet förslaget i finansutskottets betänkande 11 om att höja Sveriges kapitalinsats i Världsbanken. Som medlem i Världsbanken bör Sverige kraftfullt verka för att ökad hänsyn tas till såväl behovet av stöd till en demokratisk samhällsutveckling och respekt för mänskliga rättigheter som behovet av att i högre grad beakta och främja miljöaspekterna. I det här avseendet råder det ingen tvekan om folkpartiets engagemang. Vi har tidigare framfört att som grund för en mer aktiv svensk politik i de multilaterala biståndsorganen borde en parlamentariskt förankrad, samlad översyn av det svenska multilaterala biståndsarbetet göras. Tyvärr fick vi inte gehör för det förslaget i utrikesutskottet i våras, och riksdagen avslog också vårt förslag. Vi tycker dock fortfarande att regeringen bör göra en samlad översyn av det svenska biståndet genom FN-organen och Världsbanksgruppen. Syftet med en sådan översyn skulle vara att få en klar uppfattning om vilka FN-organ det är som har en inriktning i sitt biståndsarbete som ligger mest i linje med de svenska biståndspolitiska målen. Inte minst är det angeläget att kartlägga de multilaterala organens förutsättningar att bidra till en demokratisk samhällsutveckling i mottagarländerna. En annan viktig uppgift för utredningen skulle, såsom vi tidigare har påpekat här i kammaren, vara att bedöma hur det nya miljömålet i det svenska utvecklingssamarbetet bäst kan ta sig uttryck i det multilaterala biståndssamarbetet.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

Herr talman! Det har redan sagts en hel del visa ord i det här ärendet. Mycket av det som har framförts av Maggi Mikaelsson och Ivar Franzén är viktiga aspekter, och jag kommer att ytterligare trycka på och bredda vad de har sagt. Världsbanken har nu funnits i 42 år. Under den perioden har u-ländernas skuld till i-länderna och deras banker vuxit så att den för närvarande uppgår till närmare 1 500 miljarder amerikanska dollar — 1 500 000 000 000 dollar. Den siffra som Maggi Mikaelsson tog upp, 1 200 miljarder, gäller år 1986 eller 1987 — jag är inte riktigt säker på vilket. Utvecklingen accelererar alltså. Tidskriften West Africa skriver i sitt tredje nummer i oktober i år: ”The majority of humankind is worse off now than 10 years ago.” Det betyder: Majoriteten av mänskligheten har det värre i dag än för tio år sedan. I tidskriften står vidare: ”80-talet har varit ett förlorat decennium när det gäller utveckling.” Det har inneburit både att inkomsterna sjunkit och att servicen har försämrats för människorna i dessa länder. På ställen där man för tio år sedan hade förskolor och sjukstugor finns nu varken utbildning eller sjukvård. På sådana platser har människorna förlorat hoppet. Dessa människor blir alltså fattigare och fattigare, trots bistånd och trots lån från Världsbanken. Chefen för Världsbanken skall själv i ett uttalande till bankens utvecklingsutskott ha konstaterat att han räknar med att 950 miljoner människor lever fullständigt utarmade i ett tillstånd av sjukdom, analfabetism, näringsbrist m.m., så att de inte har några som helst mänskliga basbehov tillgodosedda. I detta läge måste vi erkänna att Världsbankens regler och metoder för att försöka hjälpa u-länderna har misslyckats och inte kan få fortsätta i oförändrat skick. Med den syn på människor och miljö som präglar västvärldens ekonomiska system — och därmed även Världsbanken — har i många fall bankens lån till u-länderna haft en dubblerad negativ effekt. Pengarna har exempelvis gått till ett stort dammbygge, Tucuruidammen i Brasilien, till ett projekt för avverkning av regnskog, Polonoresteprojektet i Brasilien, där skogen från en yta av Storbritanniens storlek troligen kommer att vara avverkad år 1990, om den planerade takten i projektet håller. Lånelandet får då med dessa projekt naturligtvis elström resp. timmer för industri eller snarare export, men vad får det mer? Jo, det får ofta översvämningar av stora landarealer, ofta bördigt jordbruksland. Det blir tvångsförflyttning av mängder av människor, ibland flera hundra tusen. Dessa får söka sin försörjning någon annanstans. Där stora arealer skog huggs ned blir det problem med erosion och översvämningar samt ibland t.o.m. ändrade klimatförhållanden. Vi har i färskt minne de omfattande översvämningar som drabbat Thailand. Landets premiärminister hävdar att illegal massavverkning orsakat detta och lett till hundratals människors död, ödelagt landskap och förorsakat en mycket svår framtid för de överlevande. Jag lägger inte skulden för detta på Världsbanken, men det visar problemen med stora skogsavverkningar. Det är inte nog med detta. De lån som Världsbanken beviljar skall ju betalas tillbaka i hårdvaluta förutom det miljöpris som landet — eller framför allt de svagaste grupperna i befolkningen — vid det laget redan fått stå för. Denna process har nu fortgått så länge att många länder inte har några reserver kvar. För att kunna betala av på givna lån — eller rent av för att överleva — har de exploaterat framtiden och dragit ned på all social service, skolor, sjukvård etc. som de haft. De har inget mer att betala med och ofta inget mer att exploatera heller. Ändå växer skulderna. Brasilien t.ex. betalade 69 miljarder US dollar mellan åren 1979 och 1985. Trots detta var landet år 1985 än mer skuldsatt än tidigare. Det finns krafter inom Världsbanken som nu börjar inse vikten av att utvecklingsprojekt — särskilt i u-länderna — måste ta ekologiska hänsyn för att människor skall kunna överleva även på lång sikt. Därför har man, som också Arne Kjörnsberg sade, på hög nivå anställt åtminstone en mycket kunnig biolog, nämligen Erik Arrhenius. Han är mycket kompetent och en stor tillgång. Jag vill dock hävda att det i detta läge är absolut nödvändigt att trycka på för att de ekologiska kunskaperna och kraven skall tillämpas i praktiken och komma u-länderna till del genom att inlemmas i de projekt som Världsbanken skall vara med om att finansiera. Som vi vet tar det ett antal år innan ett uppbyggnadsarbete ger resultat, på samma sätt som det tar ett antal år innan växtlighet ger skörd, jordar att återhämta sig och människor att bygga upp vad som har raserats vad gäller hem, skolor, hälsovård osv. Därför är det ytterst viktigt att de i lugn och ro får tid att ägna sig åt detta uppbyggnadsarbete, som är nog så svårt och riskfyllt, utan att under tiden tvingas avstå från den eventuella avkastning som de behöver för att överleva. De skall inte behöva betala räntor och amorteringar till oss i i-världen som det faktiskt, materiellt sett, verkligen inte går någon nöd på. Det drabbar verkligen ingen fattig — vilket vi i vår motion och i de reservationer som är fogade till finansutskottets betänkande 11 bestämt hävdar — om vi låter de lån som vi ger vara amorteringsfria i 25-50 år på samma sätt som de lån som nu finns. Pengarna skall gå till ekologiskt sunda projekt, som stärker människornas försörjningsmöjligheter även om 10, 20 och 30 år. Alternativet, Arne Kjörnsberg, tror jag faktiskt är att Sverige ger bistånd till sådana projekt direkt med de angivna villkoren där vi tycker att det passar. Jag vill passa på att rekommendera läsning av en bok skriven av Susanne George. Hon arbetar för Transnational Institut i Amsterdam och har verkligen studerat u-ländernas skuldbördor. Hon har diskuterat med företrädare för regimerna, studerat hur det ser ut på basplanet samt kontrollerat fakta från Världsbanken och från många andra internationella organ. Men även Kyrkornas U-forum i Uppsala har tagit fram viktigt material om detta. Nu är situationen så akut att vi måste ingripa med kraft. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 1, 2 och 3 i finansutskottets betänkande 11.

Herr talman! I lagutskottets betänkande nr 7 behandlas flera motioner på associationsrättens område. Framför allt handlar det om aktiebolag. Jag avser här att begränsa mig till frågan om s.k. differentierad rösträtt i aktiebolag. Enligt aktiebolagslagens huvudregel har alla aktier lika rätt. Undantag kan dock göras i bolagsordningen, så att en aktie kan bli högst tio gånger mer värd än en annan aktie vid röstning i skilda bolagsangelägenheter. På aktiebolagsmarknaden är det en tydlig trend att det skett en påtaglig förändring i bolagsstrukturen så att röstandelskoncentrationen nu är väsentligt högre än kapitalandelskoncentrationen. Folkpartiets principiella inställning i denna rösträttsfråga är att lika risk skall ge lika inflytande. Härav följer att den differentierade rösträtten skall minimeras. Så kan ske genom att införa förbud mot röstvärdesdifferentiering för börsnoterade bolag vid nyemission av aktier. Skälen för denna ståndpunkt är uppenbara. Det är angeläget att motverka tilltagande ägarkoncentration och att stimulera ägarspridning. Vidare måste en bättre maktfördelning främjas och rådande inflytandekoncentration brytas. Dessutom blir följden en förstärkning av minoritetsskyddet. Frågan om röstvärdesdifferentiering har utretts i flera sammanhang. Ägarutredningen förordar inte ett förbud, även om man tycker att detta är en riktig utgångspunkt. Fermentautredningen framlägger inte heller något förslag om förbud men kan tänka sig att en växande allmän opinion kan komma att kräva detta. Utredningen föreslår dock rättvisare röstregler i vissa bolagsfrågor, främst vid styrelseval. För närvarande pågår sedvanlig beredning av hela problemkomplexet inom kanslihuset. Herr talman! Lagutskottets majoritet vill avvakta regeringens förslag utan att framföra några egna synpunkter. Folkpartiet däremot meddelar genom sin reservation partiets inställning till regeringen för beaktande vid det fortsatta arbetet med reformering av associationsrätten. Avslutningsvis och med hänvisning till vad jag nu har sagt yrkas härmed bifall till reservationen angående differentierad rösträtt.

Herr talman! Som nämnts behandlar vi i detta betänkande från lagutskottet sex motioner som rör olika associationsrättsliga frågor. I fyra av dem tas frågor upp som berör aktiebolagslagstiftningen. Majoriteten i lagutskottet avstyrker samtliga sex motioner. Centern har tillsammans med folkpartiet och miljöpartiet reserverat sig för bifall till en motion, nämligen L204 av mig och några fler centerpartister. I den motionen kräver vi att bolagsstämmans ställning skall stärkas när det gäller s.k. riktade emissioner och att minoriteten och de mindre aktieägarna skall få större möjligheter att hävda sina synpunkter. Bakgrunden till vår motion är att centern vill arbeta för en väl fungerande marknadsekonomi, som tar sociala och miljömässiga hänsyn och där ett spritt enskilt ägande underlättas, samtidigt som tendenser till maktkoncentration skall motverkas. En förutsättning för att näringslivet skall få tillräckligt med riskvilligt kapital och därmed möjligheter att utvecklas är en väl fungerande aktiemarknad, och vi ser det som positivt att intresset för placeringar i aktier har ökat bland allmänheten under senare år. Men aktiehandeln fick för några år sedan även inslag som med rätta har kritiserats, särskilt då den s.k. klippekonomin. Speciellt uppmärksammades det i samband med den s.k. Leoaffären, vilken innebar att företagsledare med avgörande inflytande i bolaget Leo fick möjlighet att teckna aktier i det företaget på betydligt gynnsammare villkor än övriga. Leoaffären ledde till tillsättande av en regeringskommission, Leokommissionen, som påvisade att riktade emissioner till såväl ledande befattningshavare som anställda i allmänhet haft en betydande omfattning under de senare åren. Med riktade emissioner avses att vissa aktieägare eller vissa andra personer, institutioner eller företag får rätt att nyteckna aktier i ett bolag. Därmed görs avsteg från huvudprincipen i lagstiftningen som innebär att varje aktieägare skall ha rätt att behandlas lika av bolaget. Utvecklingen har visat att reglerna om riktade emissioner har missbrukats och lett till nackdelar för de aktieägare som inte kunnat utnyttja någon företrädesrätt. Det var 1973 som det infördes regler som gav bolagsstämman rätt att med enkel majoritet besluta om riktade emissioner, alltså beslut att vid nyemission av aktier ge vissa aktieägare eller andra företrädesrätt framför Övriga aktieägare. Bolagsstämman gavs då även rätt att till styrelsen delegera beslut om riktade emissioner. Centern motsatte sig redan då denna lagstiftning, som visat sig ha möjliggjort mycket av det som lett till anmärkningsvärda förhållanden. Leokommissionen framlade en rapport som våren 1987 resulterade i en särskild lag om riktade emissioner i aktiemarknadsbolag m.m. Det innebär särskilda regler angående dessa emissioner i börsbolag och i OTC-bolag. I dessa bolag äger bolagsstämman genom den nya lagen inte längre rätt att till styrelsen delegera beslutanderätt om riktade emissioner till anställda m.fl. Bolagsstämmans beslut om en riktad emission skall fattas med minst nio tiondels majoritet. De lagändringarna välkomnade vi från centern. Däremot motsatte vi oss att även den lagen ger möjlighet för bolagsstämman att i efterhand godkänna emissionsbeslut. Liksom Sveriges aktieägares riksförbund ansåg vi och anser nämligen att alla emissionsbeslut skall fattas av bolagsstämman. Ett godkännande i efterhand'kan leda till att stämman inte har reell möjlighet att fatta beslut utan så att säga ställs inför fullbordat faktum. Det ena kravet i vår motion och i den gemensamma reservationen är att lagen om vissa riktade emissioner skall ändras så att det skall krävas beslut av bolagsstämman om dessa emissioner och att godkännande i efterhand inte skall vara tillåtet. Den lag jag nu har nämnt gäller inte alla aktiebolag och inte heller alla riktade emissioner, utan den gäller riktade emissioner till anställda i bolaget. Reglerna för övriga riktade emissioner återfinns i aktiebolagslagen, och härvid gäller alltjämt de regler som infördes 1973. Det innebär att bolagsstämman med enkel majoritet kan besluta att ge vissa företrädesrätt vid nyemissioner, om inte bolagsordningen därigenom måste ändras. Måste bolagsordningen ändras, krävs det kvalificerad majoritet. Bolagsstämman kan också bemyndiga styrelsen att fatta beslut om riktad emission, även i det fallet under förutsättning att bolagsordningen inte behöver ändras. Vårt andra krav i motionen och i reservationen är att reglerna i aktiebolagslagen skall ändras så att det krävs en kvalificerad majoritet. Hur stor majoritet som skall krävas anser vi att regeringen skall pröva, men vi anser att det skall krävas en kvalificerad majoritet för beslut om riktade emissioner och att endast bolagsstämman skall ha rätt att besluta om sådana. Anledningen till våra krav är att vi vill slå vakt om de mindre aktieägarnas ställning och möjlighet att hävda sina intressen. Genom kravet om beslut med kvalificerad majoritet på bolagsstämman vill vi ge enskilda aktieägare ett avgörande inflytande på beslut om emissioner som kan missgynna dem på grund av att andra får företrädesrätt till aktieteckning som bedöms vara ekonomiskt förmånlig. Motionen och den gemensamma reservationen skall ses som ett bidrag i strävan att ge de mindre aktieägarna ett inflytande och en tilltro till aktieägandet. Det är viktigt att över huvud taget bland allmänheten öka tilltron till att våga satsa sina besparingar på aktier. Det är viktigt, eftersom det behövs för näringslivets utveckling, och det är viktigt för att vi skall ha ett spritt aktieägande och över huvud taget ett spritt ägande. Herr talman! Med det yrkar jag bifall till reservation 1, bakom vilken står folkpartiet, centern och miljöpartiet.

Herr talman! I det föreliggande betänkandet behandlas sex motioner som rör olika associationsrättsliga frågor. Ingen av de motionerna är egentigen ny. Samtliga har återkommit i en eller annan tappning genom årens lopp.

I fråga om möjligheterna för bolagsstämman att i efterhand godkänna emissionsbeslutet framhöll utskottet att det inte är nödvändigt att uppställa ett krav på att själva emissionsbeslutet alltid skall fattas av bolagsstämman. Också en ordning där bolagsstämman i efterhand godkänner en riktad emission skapar ju garantier för aktieägarnas inflytande. Det är ju på det sättet att bolagsstämman därmed har sista ordet. Bolagsstämman behöver heller inte delegera rätten till styrelsen, om den inte själv vill. Metoden med emissioner under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande var tillåten redan enligt 1944 års aktiebolagslag, och det har heller inte inneburit några nackdelar för aktieägarna, såvitt är känt. En fördel med en sådan här ordning är också att företagen snabbt kan få till stånd en emission utan att samtidigt ta ifrån bolagsstämman det slutliga avgörandet. Herr talman! Några nya omständigheter som bör föranleda ett ändrat ställningstagande från riksdagens sida har inte förekommit sedan detta sades. Jag går nu över till den andra reservationen. Även motionsyrkandena om röstvärdesdifferentiering har nyligen behandlats av utskottet och senast i lagutskottets betänkande 1986/87:27. Redan då ansåg utskottet att frågan borde vila i avvaktan på den analys som skulle göras inom ramen för ägarutredningens arbete. Utskottet avstyrkte därför bifall till motionsyrkandet, något som riksdagen ställde sig bakom. Ägarutredningen, som haft till uppgift att bl.a. analysera hur aktiebolagslagens regler beträffande koncerner, aktiers rösträtt och utnyttjandet av en graderad rösträtt har påverkat ägaroch inflytandeförändringar i industrin, har så sent som för en månad sedan avslutat sitt arbete. I sitt betänkande behandlar kommittén ingående den problematik som tas upp i motionen. Frågan om röstvärdet för aktier har också tagits upp av Fermentautredningen, som lämnat sitt betänkande så sent som i augusti i år. Problemet med röstvärdesdifferentiering har alltså övervägts i olika sammanhang. Ägarutredningens betänkande kommer nu att remissbehandlas och beredas i vanlig ordning inom regeringskansliet. När det gäller Fermentautredningens rapport är det börsstyrelsen som skall ta ställning till vilka åtgärder som är påkallade med anledning av den rapporten. Utskottet har för sin del ansett att det finns skäl att avvakta den fortsatta beredningen av frågan och är därför inte nu berett att förorda någon ändring av bestämmelserna om röstvärdesdifferentiering. Herr talman! Jag yrkar med detta bifall till utskottets hemställan i dess helhet och avslag på reservationerna.
Herr talman! Vi skall väl inte ha någon längre debatt om den här frågan, som vi ju debatterade för ett och ett halvt år sedan. De krav som vi framför i reservationen nu framförde vi även då. Vi ser det som principiellt viktigt att bolagsstämmans ställning stärks även när emissionsbesluten regleras enligt aktiebolagslagen och inte endast enligt den speciella lagen. Vi vidhåller vår uppfattning att vikten av att slå vakt om de mindre aktieägarnas ställning kräver att bolagsstämman har ett avgörande inflytande vid beslut om riktade emissioner. Besluten bör kunna fattas endast av en kvalificerad majoritet på bolagsstämman. Därigenom skapas ökade garantier för en i så hög grad som möjligt lika behandling av större och mindre aktieägare. Det är som sagt en principiellt viktig fråga, och vårt förslag är ett led i strävandena att bland den stora allmänheten skapa största möjliga tilltro till aktieägandet.
Herr talman! Jag skall också fatta mig kort i min replik. Jag vill bara hänvisa till vad jag redan har sagt. Bolagsstämman har ju redan i dag sista ordet. Den behöver inte heller delegera rätten till styrelsen, om den inte själv vill. Det är bara att konstatera att vi så sent som för ett halvår sedan resonerade kring de här frågorna. Vi har helt enkelt olika uppfattningar.

Herr talman! Jag representerar centerpartiet — inte folkpartiet som det råkar stå på talarlistan. Det finns risk att företag i industriländer försöker exportera sitt miljöfarliga avfall till u-länder. Man utnyttjar bristfällig lagstiftning i tredje världen. I u-länder finns det ekonomiska intressen för att ta emot miljöfarlig verksamhet, produkter och avfall. Samtidigt har man i u-länder dåliga förutsättningar att ta hand om miljöfarligt avfall på ett bra sätt. Ett aktuellt exempel i år är lagring av giftigt avfall i Västafrika. Detta diskuterades mycket i FN:s generaldebatt. Där framkom starka reaktioner från många u-länder. Vi delar den uppfattning som framfördes i FN. De rika länderna måste ta ansvar för sina miljöproblem -— sitt miljöfarliga avfall. I motionen redovisas ett exempel, Bhopalkatastrofen i nordvästra Indien 1984. Omkring 6 000 människor dödades, och 25 000 människor skadades och fick bestående handikapp. Här drabbades de fattiga värst. De bodde närmast den miljöfarliga industrin. Exemplet visar med all tydlighet att det behövs internationella åtgärder i syfte att hindra utnyttjandet av tredje världen. Här måste Sverige ta på sig ledningsansvaret och komma med framåtsyftande initiativ. I utskottsbehandlingen poängterades att det inom FN:s miljöprogram pågår arbete för att minska de miljöhot som de miljöfarliga transporterna utgör för människors liv och hälsa. Sveriges agerande har haft stor betydelse vid framtagandet av konventionen rörande kontroll av transporter av miljöfarligt avfall. Sverige har också aktivt deltagit i arbetet med att ta fram kontrollinstrument, men det är en mycket svår uppgift att lösa. U-länder använder höga eller inga gränsvärden som konkurrensmedel. Det är också viktigt att både u-länder och i-länder får information om och ges möjlighet att nyttja resurssnål och miljövänlig teknik. Riksdagen fattade våren 1988 beslut om ett internationellt institut för att främja utveckling och spridning av miljövänlig teknik. Utskottsbehandlingen visar dessutom att frågan om miljöfarlig verksamhet kan och bör tas upp i olika sammanhang, t.ex. inom FN:s kommission för transnationella företag. Regeringen kommer aktivt att driva på miljöfrågorna, så att konventionen om handel med miljöfarligt avfall skall bli så bra och så säker som möjligt. Vi är nöjda med behandlingen av vår motion. Jag yrkar bifall till utrikesutskottets hemställan i dess betänkande nr 15 om internationella överenskommelser mot export av miljöfarlig verksamhet, avfall och produkter till u-länder.

Herr talman! Så har vi då denna sena kväll hunnit därhän att vi skall behandla högskolefrågor. Jag vill bara inledningsvis konstatera att utbildningsutskottet tycks ha litet otur: dess ärenden står antingen först på föredragningslistan eller sist på kvällen. Vi kanske någon gång kunde få räkna med att våra ärenden behandlades också på normal dagtid. Av de två betänkanden som vi nu har att behandla kan jag först ta upp utbildningsutskottets betänkande nr 5. Ett enigt utskott vill där göra tillkännagivanden på två högst väsentliga punkter. Den ena avser uppdragsutbildningen, som det har riktats kritik emot, inte minst från studenthåll. Man har på en av våra högskolor gått så långt som till JO. Utskottet pekar på att det nu har gått tre år sedan man startade uppdragsutbildningen. Jag tror nog att uppdragsutbildningen på det hela taget fungerar alldeles utmärkt. Men, säger utskottet, om den inte skulle göra det i alla hänseenden, får man, om man kommer fram till det när man närmare utreder frågan, ändra på riktlinjerna. Jag tror att det är bra att det här sägs, så att det inte går troll i dessa frågor och så att det som behöver utredas blir ordentligt utrett. Den andra viktiga punkt där ett enigt utskott vill göra ett tillkännagivande gäller kårobligatoriets avskaffande. Vi har från moderat håll lagt fram en motion. Vi framhåller att det kanske inte längre ens är nödvändigt att utreda frågan, utan att man nu kan gå till beslut. Men enighet har nu uppnåtts kring beslutet att man skall se vilka konsekvenser som ett avskaffande av kårobligatoriet skulle föra med sig. Det är alldeles uppenbart att situationen har ändrats högst avsevärt under det allra senaste decenniet. Vi har fått praktiskt taget all postgymnasial utbildning samlad under en hatt, och vi har fått en rad nya små och medelstora högskolor. Vi har fått nya studerandekategorier, och många av dem visar inte något större intresse för den verksamhet som studentkårerna normalt brukar bedriva. Detta kommer klart till uttryck i det ringa valdeltagandet vid kårvalen. Det brukar röra sig om kanske 10-15 96. Det är alldeles uppbart att det på många håll inte finns någon stor entusiasm för kårpolitiken. Kanske har inte heller den sociala service som studentkårerna tillhandahåller längre samma funktion att fylla som tidigare. Många gånger står vuxenstuderandes önskemål mot de ungdomsstuderandes. Det finns numera inte samma behov som tidigare av att man ordnar med t.ex. bostäder i kårens eller nationens regi. Motionsidrotten finns naturligtvis, men den kan skötas på annat sätt. Alltnog: vi får se vilka konsekvenser som ett avskaffande av kårobligatoriet får. Men det är positivt att notera att detta har kunnat uppnås i enighet i utskottet. Vidare finns det naturligtvis en rad olika punkter där inte samma enighet råder. Jag vill redan nu, herr talman, yrka bifall till alla reservationer med moderata namn. Av dessa reservationer är en del gamla bekanta. Vi betonar från moderata samlingspartiets sida starkt prefektens ledande roll på en institution. Man måste ge garantier för att prefekten skall vara en av de mera kvalificerade på institutionen. Vederbörande skall helst vara professor, men skall i varje fall ha en klar vetenskaplig kompetens. Dessutom gäller det att ge garantier för prefektens egen forskning. Han eller hon skall ha en ersättning för det många gånger rätt stora jobb som vederbörande har att utföra. En annan central fråga är huvudmannaskapet för den landstingskommunala utbildningen. Den frågan har stötts och blötts, och den har blivit föremål för utredningar. Utbildningsutskottet har också kommit fram till att i princip all högre utbildning borde bedrivas i statlig regi. Men detta är också en fråga om pengar. Man har tyckt att ekonomiska möjligheter saknats, och vi har därför nu fått se hur man i stor skala byggt upp en landstingskommunal verksamhet, särskilt med forskningsanknytning. Denna fråga har naturligtvis mer och mer aktualiserats när det blivit dags att bygga upp mindre enheter ute i landet. När utskottet senast besökte Jönköping, i måndags och tisdags, fick vi klart för oss att det där finns ett klart önskemål att det borde förekomma någon form av samverkan. Helst borde den högre utbildningen i dess helhet bedrivas i en och samma regi. Länge var det diskussion om hur sjukgymnastutbildningen skulle bedrivas i Lund och vid Karolinska institutet. Men riksdagen fattade rätt nyligen ett beslut om att utbildningen skall ligga kvar under statligt huvudmannaskap. Det naturliga är självfallet att all högre utbildning bedrivs i statlig regi. Sannolikt skulle man då kunna uppnå rätt betydande vinster också i effektivitetshänseende. Vi har reserverat oss tillsammans med folkpartiet och också fått en miljöpartist att ställa sig bakom reservationen. Sjukgymnastutbildningen hotar att mer och mer hamna i kris. Denna utbildning är utomordentligt kort, med sina två och ett halvt år internationellt sett en av de kortaste som vi har. Detta ställer till problem inte bara för de studerande, som nu har svårt att klara allt det som de skall klara under denna korta tid, utan också vid internationella evalueringar av examina för att dessa skall bli gångbara också i andra länder. Det talas om att det behövs treåriga högskoleutbildningar för att man skall stå sig vid en sådan evaluering. Det är därför beklagligt att man inte redan nu är villig att se över dessa utbildningars längd och även deras innehåll. Dessutom menar vi att de studerande borde ha bättre kunskaper i matematik, i svenska och i naturkunskap liksom i ytterligare något ämne. Det enda sättet att klara detta vore att erbjuda de studerande en treårig gymnasieutbildning. Vi har velat fästa uppmärksamheten på detta liksom också på behovet av en påbyggnadslinje om åttio poäng i ortopedisk medicin. Dessutom bör man undersöka om den rehabiliteringslinje som nu finns är rätt upplagd. Kanske borde man genomföra en ordentlig uppdelning mellan arbetsterapeutverksamheter och sjukgymnastverksamheter. Vi har stött en centerreservation med krav på ökade kunskaper hos de tandläkarstuderande om tungmetaller, spårelement samt amalgamoch kvicksilverförgiftningar. Vi har själva väckt en motion om en förbättrad teknisk-antikvarisk utbildning. Dessutom har vi tillsammans med folkpartiet tagit upp frågan om betyg i lärarutbildningen. Det skall bli mycket intressant att höra om Berit Löfstedt, som här skall företräda majoriteten, kommer att kunna tala om för mig om det är rimligt att en av två studerande i en grupp i ett seminarium, där de skriver uppsatser etc., får betyget Väl godkänt, medan den andre inte kan få det betyget utan bara kan få Godkänt eller Underkänt. Denna skillnad får naturligtvis i sin tur konsekvenser för den som senare vill söka vidare till forskarutbildning. Denna skillnad är inte acceptabel, och vi tror också att det vore möjligt att tillämpa graderade betyg även när det gäller undervisningsskickligheten. Det är inte alls olösbart. Jag skall, herr talman, inte uppehålla mig särskilt mycket vid utbildningsutskottets betänkande nr 6, utan bara konstatera att vi från moderat håll inte väckt några motioner på det forskningspolitiska området, eftersom man där tillämpar treårsintervaller. Vi får en ny forskningspolitisk proposition 1990, och då skall vi väl förberedda ta itu med den. Det hindrar inte att det har väckts andra motioner, som tagit upp sådana krav som vi tidigare har betonat starkt. Därför är det naturligt för oss att stödja också motsvarande reservationer. Det gäller befordringstitlar för framträdande universitetsoch högskolelektorer som gjort en god pedagogisk gärning, men som också har forskningserfarenhet. Inte minst betydelsefullt för denna kategori är det att kunna få en sådan här titelbefordran när de tjänstgör vid ett utländskt universitet, där man har en sämre kännedom om svenska förhållanden, och kanske skall vi säga en viss snålhet när det gäller att ordna det för de akademiska lärarna — inte bara ekonomiskt utan också i andra hänseenden. Vi stödjer naturligtvis också kravet på en omvandling av utbildningsbidragen till doktorandtjänster. Det måste till krafttag, om vi över huvud taget skall klara forskarutbildningen, om vi skall få några forskarutbildade människor i tillräcklig omfattning i det här landet. Det är naturligtvis en lönefråga, men det är också och inte minst en fråga om hur man skall kunna existera under utbildningstiden, och doktorandtjänsterna är en lösning på det problemet. Till sist är det en reservation som gäller betyg på doktorsavhandlingar. Vi menar att det inte är riktigt att de bara skall betygsättas med godkänt eller underkänt — ja, underkännande förekommer ju inte så ofta. Det kanske borde förekomma något oftare, i varje fall på vissa avhandlingar som under senare tid har dykt upp. Här vore det fullt möjligt att gå tillbaka till en graderad skala med åtminstone tre betygsenheter. Jag ber som sagt, herr talman, att få yrka bifall till de moderata reservationerna.

Herr talman! Initiativet till den svenska utbildningspolitiken ligger snarare i utbildningsutskottet än i utbildningsdepartementet. Det har jag påpekat förut från denna talarstol, och det påståendet är sant också efter valet i höstas, trots att den samlade oppositionen numera består av hela fem partier. Ett av de betänkanden vi nu skall diskutera är exempel på detta. I vårt betänkande nr 5 från utbildningsutskottet tar vi två viktiga initiativ. Det ena gäller, som Birger Hagård nämnt, kårobligatoriet. Jag tror att detta för varje år som går upplevs som alltmer otidsenligt och orimligt. Jag har i mitt liv ägnat mig åt flera typer av politik, såväl i ungdomsförbund och parti som i kommunalpolitiken.

Att det här är en fråga med en del tekniska komplikationer har vi vetast om tidigare. Det är klart att dessa måste utredas först, men om man läser betänkandet är det inget tvivel om att det finns en tydlig politisk vilja att avskaffa obligatoriet. Det andra tillkännagivandet gäller uppdragsutbildningen. Här har vi ett par år haft den litet udda politiska kombinationen här i kammaren, att folkpartiet och vpk tillsammans har kämpat för att det måste komma till stånd en utvärdering av denna verksamhet. Den har ju växt mycket kraftigt, och det kommer allt oftare rapporter om att verksamheten leder till en del problem och missförhållanden, som också har principiella implikationer. Nu har vi alltså i utbildningsutskottet enats om att det är nödvändigt med en utvärdering, och om denna visar att det är stora problem bör regeringen återkomma med förslag om hur dessa kan rättas till. På några punkter har det inte gått att få majoritet för kloka förslag i utbildningsutskottet, och jag övergår nu till att tala om några av de reservationer som vi folkpartister har fogat till dessa båda betänkanden. På en punkt, nämligen när det gäller statligt huvudmannaskap för vårdutbildningarna, är det bara ett oppositionsparti, centern, som saknas för att det skulle gå att få en majoritet för en förändring också på den punkten. Det är visserligen två skilda reservationer, men skillnaden mellan moderaternas, folkpartiets och miljöpartiets gemensamma reservation å ena sidan och vpk:s å den andra är mycket liten. De här två reservationerna bygger på att det skulle vara klara fördelar med att staten övertog huvudmannaskapet för vårdutbildningarna. Det uppenbara skäl som ofta åberopas är att det skulle underlätta den viktiga forskningsanknytningen i dessa utbildningar, som i sin tur är viktig för att öka utbildningarnas status och attraktivitet. Birger Hagård talade om utskottets besök i Jönköping tidigare i veckan. När vi besökte Blekinge för en tid sedan illustrerades också vilka administrativa och praktiska fördelar en sådan samverkan skulle medföra. På vissa orter finns det en kommunal högskola samtidigt som det håller på att inrättas en statlig högskola. Om inte annat borde man väl på de orterna — det lär bli aktuellt i det s.k. Trestadsområdet — kunna få en samverkan till stånd så att man t.ex. hade en gemensam rektor. Det är uppenbart att det går att spara en hel del pengar och en hel del byråkrati på det sättet. Så även om man av någon anledning inte vill ta det större greppet, vilket det i och för sig är hög tid att göra, — borde man kunna ta ställning för att de båda högskoleenheterna på orter där det existerar två stycken administrativt förs samman. En fråga där folkpartiet inte har fått något annat parti med sig gäller utbildningen av psykoterapeuter på S:t Lukasstiftelsen. Jag är litet förvånad över det, för utskottet har ju de senaste åren på skilda sätt försökt verka för en utbyggnad av psykoterapiutbildningen. Ändå vet vi — vilket också beläggs av ett yttrande från socialstyrelsen i det här ärendet — att det fortfarande råder brist på terapeuter.

Jag tycker alltså att det är mycket svagt skäl, och om vi nu inte får majoritet för denna reservation, hoppas jag att regeringen redan i budgetpropositionen i början av januari återkommer med ett förslag på denna punkt. Frågan om betyg i lärarutbildningen tillhör de mera obegripliga som riksdagen behandlar. Det är nämligen så att riksdagen för en tid sedan uttalade att skickligheten skall väga tyngre vid lärartillsättningar än den tidigare har gjort. Dessutom är det ju så att man från skilda håll har en strävan att öka det lokala inflytandet och hänsynen till lokala faktorer vid tillsättandet av lärare. Mot den bakgrunden är det svårt att förstå varför inte lärarhögskolorna skulle få sätta betyg i lärarskicklighet. En sådan betygsättning blir ju till mycket stor hjälp i anställningsarbetet. En tidigare ordförande i utbildningsutskottet har sagt ungefär så här: Vad spelar det för roll vilka som är bra eller dåliga? Alla skall ju ändå få jobb. Denne ordförande befordrades senare till medlem av regeringen. När man lokalt skall forma ett fungerande lärarlag är det naturligtvis av mycket stort intresse vilken undervisningsskicklighet de sökande har ådagalagt. Jag menar också att man gott kunde återinföra betygsättningen i undervisningsämnena. Sedan några ord i förbigående om journalistutbildningen. Den här frågan har föranlett miljöpartisten Eva Goéös att framställa en reservation. Det kan vara angeläget att påpeka att skälet till att det inte finns fler reservationer på den punkten är att vi under behandlingen av frågan fick besked om att regeringen i början av nästa år kommer att lägga fram ett förslag om en ny journalistutbildning. Vi får då alltså anledning att återkomma till denna fråga. Till sist vill jag beröra en av reservationerna i det andra betänkandet, dvs. i utbildningsutskottets betänkande 6. Reservationen handlar om omvandlingen av utbildningsbidrag till doktorandtjänster. Jag tycker att det här är en ganska viktig forskningspolitisk fråga. Det föreligger ju rätt stora rekryteringsproblem när det gäller doktorandutbildningen. Det finns en ganska klar uppfattning om att det i dag inte är de bästa studenterna inom grundutbildningen som söker vidare till doktorandstudier. I stället lockas dessa till andra verksamheter, därför att de ekonomiska villkoren för doktorandstudier ofta är så utomordentligt dåliga. De ekonomiska villkoren är dåliga framför allt för de doktorander som får utbildningsbidrag. Här har riksdagen bl.a. efter påtryckningar från oss i folkpartiet bestämt att det skall inrättas allt fler doktorandtjänster, som ju är bättre. Men omvandlingen går alldeles för långsamt. När allt det är genomfört som riksdagen hittills har beslutat om, har vi fortfarande 2 500 utbildningsbidrag kvar. Det är en orimligt hög siffra. Vi i folkpartiet — det gäller också andra partier som har reserverat sig på denna punkt — tycker att det nu skall slås fast att det på några års sikt skall bli en fullständig omvandling. Samtliga utbildningsbidrag skall alltså omvandlas till doktorandtjänster. Det är nu hög tid att riksdagen ställer sig bakom den principen. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till de reservationer i de båda betänkandena som folkpartiet står bakom.

Herr talman! Även jag vill börja med att konstatera att det finns några saker i det aktuella betänkandet som vi är helt överens om. Jag skall inte upprepa alla argument som tidigare talare har anfört här från talarstolen. Vi tycker dock att det är bra att vi nu har kommit så här långt på vägen mot en lösning när det gäller både uppdragsutbildningen och kårobligatoriet. Det är alltså ett enigt utskott som står bakom skrivningen. Samtidigt vill jag säga att det inte är utan vånda som vi har kommit så här långt. Det behövdes faktiskt ett antal bordläggningar innan utskottet kunde bli enigt. Jag tycker alltså att det är bra att utskottet nu är enigt. Jag tänkte börja med ett mera principiellt resonemang om den fortsatta utbyggnaden av högskoleutbildningen. Jag ser faktiskt fram emot att få höra hur Berit Löfstedt, som skall företräda majoriteten här, ser på dessa frågor. Vi har återigen lagt fram förslag om ett flerårigt utbyggnadsprogram. Vi är dock inte ensamma om att föreslå ett sådant program. Bl.a. UHÄ och en del organisationer har nämligen också lagt fram samma förslag. Från majoritetens sida säger man emellertid: Ja, det här är nog bra. Men vi tar ställning till utbyggnadstakten från år till år. Jag tycker nog att det är en litet tveksam inställning. På det sättet får man ju inte någon långsiktighet i planeringen. Det skulle vara intressant att höra hur Berit Löfstedt ser på behovet av en kraftig utbyggnad av den grundläggande högskoleutbildningen framöver. Emellanåt möter vi ju talet om att vi står inför krympande ungdomskullar och om att vi kommer att få svårigheter när det gäller att fylla utbildningsplatserna vid våra högskolor och universitet. Jag tycker att denna inställning till frågan är synnerligen defensiv. Vi vet att behovet av högskoleutbildade kommer att vara mycket större framöver såväl i vårt land som i andra länder. Vad som behövs är en mycket kraftig ökning av antalet utbildningsplatser inom den högre utbildningen. Vi behöver se till att en större andel av ungdomskullen går vidare till högre utbildning. Därför gäller det, naturligtvis, att skapa förutsättningar för ungdomarna att göra det. Då kommer också andra saker in i bilden — studiefinansiering etc. —, men jag lämnar dessa därhän i det här fallet. Samtidigt måste man inse att det krävs resurser. Det är kanske där som skon klämmer i första hand. Låt oss något studera vad det är som har hänt hittills under 80-talet, vars slut vi faktiskt börjar närma oss. Jämfört med hur det var omkring år 1980 har anslagen till grundutbildningen de facto minskat i reala termer. Men även grundutbildningsanslagens köpkraft har minskat med ungefär 6 20. Vad allt detta innebär för kvaliteten på utbildningen framstår ganska klart. Om målsättningen skall vara att högskoleutbildningen skall byggas ut, måste man naturligtvis se på detta med resurser på ett helt annat sätt.

Det är mot denna bakgrund som vi har krävt en flerårig plan för utbyggnaden och anfört exempel på ett antal orter som borde komma i första hand. Men då säger alltså utskottsmajoriteten: Ja, det här med flerårsplaner är nog bra. Men dem får vi pröva år från år. Men, Berit Löfstedt, då är det ju inte fråga om några flerårsplaner! Då finns det ju ingen långsiktig planering. Man tar alltså ställning år från år. Vidare pekar man i utskottsbetänkandet på att det i några fall ändå har tillsatts utredningar. Det gäller fyrstadsområdet och Storstockholms södra delar, som nu är föremål för utredning. Utredningarna skall slutföras senast 1989. Men vad kommer därefter, Berit Löfstedt? Har socialdemokraterna några planer på eller tankar om vad som i övrigt skall hända i andra delar av landet, eller är högskoleutbyggnaden färdig nu? Det vore ganska bra om det gick att få besked på dessa punkter. Jag hade, herr talman, inte tänkt kommentera frågan om huvudmannaskapet för vårdutbildningarna. Men för att åstadkomma litet balans i det här resonemanget vill jag klarlägga att det faktiskt finns två parter i detta sammanhang. Det finns nämligen också ett landstingskommunalt intresse. På det hållet är inställningen inte så självklar som det lät på Lars Leijonborg. Tvärtom anser man där att det behövs forskningsresurser, inte minst till omvårdnadsforskningen, som det pekas på i andra reservationer. Men är det någon i denna kammare eller någon som nu deltar i utbildningsdebatten som tror att det skulle börja ticka ut en massa forskningspengar bara därför att dessa utbildningar förs över till statligt huvudmannaskap? Om ni tror det tycker jag att ni klart skall deklarera det. Jag kan försäkra er att man från landstingskommunalt håll inte är särskilt övertygad om att följden skulle bli den. Däremot skall naturligtvis alla möjligheter som finns till en ökad samverkan mellan de olika utbildningsformerna prövas förutsättningslöst och de möjligheter som finns att den vägen göra rationaliseringsvinster och bättre utnyttja resurser tas tillvara. Men det är en helt annan sak än ett gemensamt huvudmannaskap. Herr talman! Jag skall kort beröra ytterligare några reservationer. Vi har i centerpartiet pekat på behovet av att ytterligare lyfta fram miljöfrågorna inom de olika högskoleutbildningarna. Det är inte så att det är viktigt att miljöfrågorna ges en större plats i något enstaka fall, utan de hör hemma i all högskoleutbildning på ett helt annat sätt än i dag. Detta påpekas särskilt i en reservation. Någon av talarna har tidigare argumenterat för den reservation som gäller att se till att det i vårdutbildningarna ges ett större utrymme för de problem som i dag finns med olika former av tandfyllnadsmaterial osv. Här säger utskottet att det inte är en fråga som vi i riksdagen reglerar i detalj. Här fastställs inte kursplaner eller vilka moment som skall ingå med så och så stora delar. Nej, det gör vi självfallet inte, men detta är en högaktuell fråga, som för många är så oerhört viktig att det är rimligt att riksdagen gör denna typ av påpekanden, dvs. att sådana här kunskaper måste finnas med på ett ordentligt sätt i dessa utbildningar. Till sist vill jag, herr talman, säga ytterligare några ord om omvandlingen av utbildningsbidrag för doktorander. Det är, som både Birger Hagård och Lars Leijonborg påpekade, en viktig fråga. Omvandlingen går alldeles för långsamt. Det är inte något argument att det i första hand är en resursfråga. I reservationen har vi reservanter sträckt oss så långt att vi säger att vi t.o.m. kan acceptera att det blir ett något mindre antal doktorandtjänster om denna omvandling kommer till stånd. Även inom de givna resursramarna går det alltså att åstadkomma en ganska avsevärd förbättring. Det är klart att vi helst ser att totalantalet kan ökas, men jag undrar vad Berit Löfstedt i så fall har för motargument mot att takten ökas om det kan ske inom de nu gällande resursramarna. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till samtliga centerreservationer i dessa betänkanden.

Herr talman! Det högt utvecklade samhället ställer ökande krav på utbildning och kompetens. Utbildningen och forskningen blir alltmer specialiserade, och kunskap har blivit hårdvaluta. Det är inte enbart den formella kompetensen i form av betyg och examina som ökat i betydelse. Framför allt är det praktiskt användbar kunskap som behövs. Inom skilda områden efterfrågas människor som dels har relevanta specialkunskaper, dels har förmågan att använda dessa kunskaper i kombination med annan specialkunskap, människor som förmår att snabbt tillgodogöra sig nya rön och är öppna för tvärvetenskapligt samarbete. Avancerad forskning inom flera olika områden stöter nu på filosofiska, existentiella och etiska frågeställningar. Framtidens utmaningar ställer krav på tvärvetenskapliga lösningar. Det framväxande informationssamhället kräver kunskaper i att kritiskt hantera information av varierande kvalitet. För att en tillräckligt hög nivå på den grundläggande utbildningen skall kunna hållas i framtiden krävs insatser för att garantera vetenskapliga metoder och arbetssätt, för att stimulera till kritiskt tänkande och för att stärka den tvärvetenskapliga utbildningen. Vii vpk är oroade över den tilltagande gymnasifieringen av högskolan, och vi vill motverka en instrumentell kunskapssyn. Därför föreslår vi en obligatorisk introduktionstermin eller introduktionskurs, med inslag av idé och lärdomshistoria, filosofi, vetenskapsteori och vetenskapshistoria. Vi är öppna för att diskutera innehållet och omfånget av en sådan termin eller kurs. Det väsentliga är att satsningar görs för att garantera hög kvalitet i utbildningen i de avseenden som jag har nämnt. Herr talman! Jag vill därför yrka bifall till reservation nr 2 till utbildningsutskottets betänkande nr 5. Margö Ingvardsson kommer att tala om vpk-reservationerna 7 och 9 i samma betänkande, och därför nöjer jag mig med att enbart yrka bifall till dem. Jag vill också säga några ord om två andra frågor som behandlas i betänkande nr 5. Det gäller uppdragsutbildning och kårobligatoriet, som herrarna före mig redan har talat om. Uppdragsutbildningen är ojämnt fördelad, så att vissa högskolor har en mycket hög andel uppdragsutbildning. Detsamma gäller vissa institutioner vid universiteten. Även om den totala andelen uppdragsutbildning ännu är begränsad finns det fog för att allvarligt misstänka att enskilda högskolor och enskilda institutioner i dag i praktiken är helt beroende av uppdragsutbildningen. Vpk har redan tidigt känt stark betänksamhet inför uppdragsutbildningen, och våra farhågor verkar besannas. Det finns åtskilliga exempel på hur studenterna i grundutbildningen upplever att de bästa lärarna används till uppdragsutbildning och hur uppdragsutbildningen på annat sätt tar resurser från grundutbildningen. Som alla känner till, har Sveriges förenade studentkårer JO-anmält en högskola, där SFS menar att grundutbildningen tvärtemot de uttryckliga bestämmelserna, får bekosta uppdragsutbildningen. Samma högskola har tidigare fått kritik av riksrevisionsverket för sitt sätt att redovisa kostnaderna för uppdragsutbildningen. Vid en annan högskola har studeranderepresentanterna nekats insyn i uppdragsverksamheten. Det går att räkna upp många fler oroande exempel på hur uppdragsutbildningen riskerar högskolans oberoende och grundutbildningens kvalitet. Därför är också jag glad att utskottet har enats om att det nu är dags för en utvärdering av uppdragsutbildningsverksamheten. När det gäller frågan om kårobligatoriet har vpk föreslagit att flera av de uppgifter som kårerna i dag har, t.ex. studerandehälsovård, studentbostäder, restaurangverksamhet, m.m., med fördel kan skötas av andra huvudmän. Anledningen är att vi vill stärka kårernas roll som studenternas intresseorganisation och öka möjligheterna för aktivt studentinflytande. Många studenter och studerandeorganisationer har samma uppfattning. Därför är det bra att utskottet nu har enats om att utreda konsekvenserna av ett avskaffande av kårobligatoriet. Jag hoppas att frågan öppnar sig för en konstruktiv diskussion om hur studenternas inflytande kan stärkas samtidigt som studenterna måste garanteras en acceptabel social situation. Jag vill därmed yrka bifall till vpk-reservationen.

Herr talman! Utbildningen är av stor betydelse för samhällsutvecklingen. Inom ett område är det en tilltagande obalans i Sverige, och det gäller de regionala frågorna. Storstadsområdena växer och ökar sin tyngdpunkt för varje år som går. Stockholm, Göteborg och Malmö blir allt tyngre ur såväl industriell synpunkt som utbildningssynpunkt. Därför är det av stor vikt att vi skapar mindre, regionala högskolor, och att vi, som centern redan har framfört, antar ett flerårigt utbyggnadsprogram för sådana högskolor. Jag yrkar bifall till reservation 1, som centern står bakom. Vi har också i Sverige tilltagande miljöproblem. Inom miljöpartiet är man inte någon vän av detaljregleringar, men i det här fallet är det ett samhällsintresse att miljöfrågorna och de ekologiska problemen förs in i utbildningarna. Vi har ett ansvar för detta. Jag är övertygad om att riksdagen behöver ta ett initiativ när det gäller den här frågan, så att yrkesgrupper vars verksamhet har stor betydelse för konsekvenserna för miljön också får en insikt i de ekologiska konsekvenserna av sin verksamhet. Därmed yrkar jag bifall till reservation 5. Representanter för moderaterna och folkpartiet har redan mycket vältaligt yttrat sig om huvudmannaskapet. Vi behöver en enhetlig struktur för högskolan, och enda sättet att få en sådan är med ett statligt huvudmannaskap. Det är viktigt att komma ihåg att ett statligt huvudmannaskap inte kostar mer pengar än ett kommunalt. Utbildning kostar ju lika mycket pengar vare sig den drivs i kommunal eller statlig regi. I dag ställer staten upp med hälften av pengarna till den kommunala högskoleutbildningen, medan landsting och kommun svarar för den andra hälftan. Detta går faktiskt att reglera med ett avtal via kommunerna, för att det för statens del inte skall behöva kosta mera att ta över dessa utbildningar. Vad får man då i stället? Jo, man kan infoga den kommunala högskolan i den högskolestruktur som redan finns med de rationaliseringsvinster detta skulle medföra. Då kan man lättare erbjuda möjligheter till forskning och forskningsanknytning. I dag har den kommunala högskolan problem, t.ex. med lärartjänster. Lärartjänsterna är inte avpassade till forskningsverksamhet. Det finns ingen tradition. Många av problemen skulle kunna lösas om den kommunala högskolan i detta avseende så att säga infogades i den statliga traditionen. Larz Johansson, jag tror att också landstingen inser en fördel med att överföra den här utbildningen till statligt huvudmannaskap. Jag håller med om att det kanske finns vissa fördelar med kommunalt huvudmannaskap när det t.ex. gäller att koordinera praktikplatser och annat, men det lyckas man ju med inom övriga högskoleutbildningar när man går över till statligt huvudmannaskap, så varför inte här? Flera av utbildningarna inom den kommunala högskolan har, som redan har påpekats, en kort längd, två och ett halvt år. Jag förordar att man i stället för påbyggnadslinjer och annat genomför en radikal förlängning av dessa utbildningar, så att de omfattar 120 poäng. Detta gäller för kategorier som sjukgymnaster, laboratorieassistenter, arbetsterapeuter m.m. På det viset blir situationen bättre för dessa kategorier. Slutligen yrkar jag bifall till reservation 6.

Herr talman! Som redan har framgått behandlar utbildningsutskottets betänkanden 5 och 6 en rad motioner inom högskoleområdet. I en rad fall är vi eniga i utskottet om att avslag på olika motionsyrkanden är, åtminstone just nu, den lämpligaste åtgärden. En del motionsyrkanden är inte riksdagens ”affär”, om man säger så, eftersom vi tidigare avhänt oss frågornas avgörande. Ibland är det också så att vi vet att utredningar pågår eller propositioner förväntas inom kort, och då har vi tyckt att vi skulle avvakta sådana yttringar på sedvanligt sätt. Innan jag går in på ett bemöta de reservationer som ändå finns fogade till betänkandena, vill också jag nämna något litet om de två frågor som resulterat i enhälliga beslut om tillkännagivanden till regeringen. Kårobligatoriets vara eller inte vara är en gammal trotjänare bland debattämnen både här i kammaren och i högskolevärlden. Utredningar har gjorts, men kårobligatoriet har bestått. Nu har vi enats om att be regeringen än en gång att genomlysa detta komplex. Ingen är särskilt ivrig att på några sorts ideologiska grunder försvara obligatoriet. Ändå inser de flesta att man inte bara så där över en natt kan göra sig av med det. Vi har därför sagt att regeringen bl.a. bör ta reda på hur förhållandena kan ha ändrats sedan obligatorieutredningen lämnade sitt förslag 1978. Man bör titta på studenternas sociala behov, de ekonomiska förhållandena, egendomsinnehavet, huvudmannaskapet för olika verksamheter, det statliga stödet till den studentfackliga verksamheten och hur studentföreträdare i högskoleorganen skall utses. Utöver detta som utskottet tagit upp, kan det säkert också finnas ytterligare saker som behöver belysas. När vi fått fram fakta kan vi göra avvägningar och fatta beslut i själva sakfrågan. Detta är vi alltså eniga om. Utskottet har vidare erfarit att det råder en viss oro ute i landet vad avser uppdragsutbildningen inom högskolan. Detta med uppdragsutbildning är en ganska ny företeelse inom högskolan. Det är därför naturligt om man på sina håll kanske inte riktigt vetat hur man skall handskas med regelsystemet och ibland har man kanske också varit litet valhänt. UHÄ och riksrevisionsverket har gjort vissa studier. När nu tre år gått med de gällande reglerna finns det anledning, tycker vi enhälligt i utskottet, att regeringen låter göra en samlad utvärdering. Skulle en sådan utvärdering ge anledning till ändring av riktlinjerna förväntar vi oss naturligtvis att regeringen kommer med förslag snarast möjligt. Så till oenigheterna som i och för sig kanske inte är så förfärligt stora på alla punkter. I reservation nr 1 till betänkande 5 vill centern att riksdagen antar ett femårsprogram för utbyggnad av de nya högskolorna. Man nämner också några nya högskoleenheter, som man redan nu vill ha beslut om att de skall inrättas. Beträffande de olika berörda högskoleenheterna pågår utredningar och aktiviteter på olika nivåer. Utskottsmajoriteten vill avvakta detta arbete innan ytterligare mått och steg tas. Vi vet nu att regeringen umgås med ganska bestämda planer på att göra budgetperioderna treåriga för hela högskolan. Treårsbudgetar innebär i sig om inte femårsså dock treårsprogram på området. Här kan ju UHÄ:s femårsplan komma väl till pass i beredningsarbetet. Detta tycker vi är till fyllest just nu och yrkar därför avslag på reservation nr 1. Reservation nr 2 står vpk bakom. Man vill i den ha en obligatorisk introduktionstermin eller kortare introduktionskurser för nya högskolestuderande. Terminen skall vara till för att stimulera de studerande till kritiskt tänkande och sätta dem in i vetenskapliga metoder och arbetssätt. Det är självfallet inget som helst fel på denna grundtanke. Problemet är av praktisk art. Terminen eller kurserna kostar en hel del, särskilt om studenterna, som vpk vill, skall hållas skadeslösa och inte behöva lägga extra lånade studiemedel på introduktionen. Möjligen skulle man kunna drista sig till förhoppningen att något av det vpk vill få till stånd skulle kunna genomsyra redan gymnasieutbildningen. Visst kan man känna sig oroad över gymnasifiering av högskolan. Det vore kanske bättre med högskolefiering av delar av gymnasieskolan. Jag yrkar avslag på reservationen. Den tredje reservationen är moderaternas. Man vill att i normalfallet ämnesföreträdaren, oftast professorn, skall vara prefekt för de institutioner som har forskarutbildning och forskning. Det är säkert bra i många fall att det ordnas som reservanterna föreslår, men vi vill inte reglera frågan på ett mera tvingande sätt. Det kan ju finnas någon annan på institutionen som visar sig lämplig för uppdraget, och då tycker vi att man skall ha frihet att utse honom eller henne. Någon kan ju ha både gott vetenskapligt renommé och vara en duktig organisatör och ledare, utan att han eller hon hunnit bli professor. Jag yrkar avslag på reservationen. Moderatreservationen 4 och c-mp-reservationen 5 rör miljöfrågor inom civilingenjörsoch naturvetarlinjerna. Reservationerna går ut på att riksdagen skall inskärpa betydelsen av sådant utbildningsutbud hos berörda utbildningsanordnare. Majoriteten skiljer sig från reservanterna bara på den punkten att vi tycker att riksdagen redan gjort erforderliga uttalanden. Det ankommer faktiskt på utbildningsanordnarna att nu se till effektuera vad regering och riksdag vill beträffade ökade miljöinslag i olika utbildningar. Det är utomordentligt med miljöinslag på flera olika nivåer och i olika utbildningar. Av det skälet yrkar jag alltså avslag på reservationerna. Detta är en gammal kär fråga som varit aktuell alltsedan högskolereformen. Här råder väl inte några direkta ideologiska motsättningar heller. Emellertid vill jag hävda att forskning växer fram i allt fler landsting, och jag ser inte detta som något av ondo. Särskilt gäller det kanske omvårdnadsforskning, något som självfallet är alldeles nödvändigt för landstingen. Samverkan går dessutom alldeles utomordentligt bra att ordna mellan landsting, universitet och högskolor, både för att öka effektiviteten i resursutnyttjandet och för att organisera forskningsanknytning. Huvudmannaskapsfrågan i sig kan inte vara det avgörande utan i stället den faktiska uppläggningen av utbildningen från ett vetenskapligt betraktelsesätt. Jag yrkar avslag på reservationerna. Moderatreservationen 8 och vpk-reservationen 9 är också ganska lika. De handlar om en uppdelning och förlängning av rehabiliteringslinjen. Det var så sent som 1983 som sjukgymnastoch arbetsterapeututbildningen sammanfördes till en allmän utbildningslinje, rehabiliteringslinjen. Vi bör nog avvakta litet ytterligare innan vi går in med nya förändringar i dessa utbildningar. Dock kan framhållas, att det numera finns påbyggnadsutbildningar för sjukgymnaster inom bl.a. öppenvård, länsoch regionsjukvård, habilitering och psykiatri. Dessa är på 20 poäng. 20-poängsutbildningar med ämnesfördjupning och forskningsförberedelser växer också fram för närvarande. Vi får avvakta och se vad detta ger. Jag yrkar avslag på reservationerna. I reservation 10 från de tre borgerliga partierna anser man att tandläkarutbildningen skall ge de studerande ökade kunskaper om bl.a. kvicksilverförgiftning. I utskottsmajoriteten anser vi att man får utgå ifrån att ledningen för tandläkarutbildningen och UHÄ inser att de skall följa forskning och utveckling och anpassa utbildningsplaner och kursplaner allteftersom nya rön kommer fram. Jag yrkar avslag på reservationen. Fp-reservationen 11 pläderar för medel till S:t Lukasstiftelsens nya psykoterapeututbildning. Utskottsmajoriteten yrkar för dagen avslag på denna reservation, eftersom frågan om utbyggnad av psykoterapeututbildningen för närvarande övervägs inom regeringskansliet. Riksdagen får alltså tillfälle att i ett samlat sammanhang framöver uttala sig i frågan. Låt mig bara tillägga, att jag för egen del hyser stor respekt för S:t Lukasstiftelsen. Inom dess ram har banbrytande insatser gjorts vad avser stöd åt människor i nöd. lärarutbildningen. Det nya systemet med enbart Godkänd har inte prövats ännu. Det införs först fr.o.m. i år. Ingen som helst erfarenhet har därför ännu vunnits, varken negativ eller positiv. Frågan är för tidigt väckt tycker utskottsmajoriteten och yrkar avslag på reservationen. I m-reservationen 13 yrkas på ökade resurser till den teknisk-antikvariska forskningen. Utskottsmajoriteten konstaterar att en rad saker har hänt på det teknisk-antikvariska området de senaste åren. Och det är bra. Det finns säkert anledning att gå vidare framöver. Just nu tycker vi dock att man kan avvakta litet tills de nyligen vidtagna åtgärderna ”satt sig”, om man så får säga. Jag yrkar avslag på reservationen, dock utan principiellt motstånd till själva sakfrågan. Reservationen 14 i betänkande 5 står miljöpartiet ensamt för. En lång rad motioner handlar om lokalisering av journalistutbildning till diverse orter i landet. Nu kommer med all säkerhet en särskild proposition om just denna utbildning till våren. Då får vi anledning diskutera både utbildningens uppläggning, omfattning och lokalisering. Med detta har de flesta låtit sig nöja, dock inte miljöpartiet som nu vill ha ett beslut om lokalisering till Sundsvall/Härnösand. Majoriteten yrkar avslag av skäl som jag redan angivit. Alltså yrkar jag avslag på samtliga reservationer i betänkande 5 och bifall till vad utskottet föreslår. Herr talman! Betänkande 6 behandlar en del motioner på forskningens område. Tre reservationer har detta betänkande ådragit sig. I den första reservationen pläderar moderater och folkpartister för att det skall bli möjligt att titelbefordra kvalificerade lektorer inom högskolan. I utskottsmajoriteten är vi rädda för att ett sådant system skulle skapa en viss inflation i professorstitlar, om uttrycket tillåts. Som jag har lärt mig förstå forskarvärlden är det väl ändå så att man inom denna främst granskar och värderar de vetenskapliga prestationerna. Titlar borde ha mindre intresse, men vad vet jag! Jag yrkar avslag på reservationen. Beträffande den andra reservationen, undertecknad av de borgerliga partierna gemensamt och avseende omvandling av utbildningsbidrag till doktorandtjänster, råder det egentligen inte några riktigt delade meningar. Omvandlingen är påbörjad, och det är bra. Det är bara att hoppas att det går att skaffa fram medel för att fortsätta denna omvandling tillsammans med allt annat viktigt som skall och bör göras inom forskningsområdet. Frågan återkommer i nästa forskningsproposition 1990. Till dess får vi tåla oss. Jag yrkar avslag på reservationen. Den sista reservationen vill återinföra graderade betyg på doktorsavhandlingar. I utskottsmajoriteten tycker vi att det kanske är en väl så god gradering av betyget på en doktorsavhandling som kommer till stånd genom att den prövas i samband med tjänstetillsättningar. Då görs ju i de flesta fall, får man hoppas i alla fall, en mycket grannlaga bedömning. Jag yrkar avslag också på denna reservation. Jag ber att få avsluta med att yrka bifall till vad utskottet anför på samtliga punkter i betänkande 6 och avslag på de tre reservationerna.

Herr talman! Det som Berit Löfstedt nu gjorde var att i princip upprepa de avslagsyrkanden som finns i betänkandena, och dem känner vi ju väl till. Vad jag frågade efter var om det fanns några tankegångar bakom. Hur resonerar ni socialdemokrater, när ni inte tycker att det är nödvändigt med en långsiktig planering för den högre utbildningen? Hur ser ni på behovet av att utöka denna utbildning på längre sikt? Är det rimligt att det i vissa län i Sverige är 15 90, kanske 20 26 av ungdomskullen som går vidare till högre studier, medan det i andra län är 30 26? Det innebär att vi har inte bara en social snedrekrytering, som vi brukar tala om, utan också en mycket kraftig geografisk snedrekrytering. Tycker ni att det är rimligt eller tycker ni att man borde göra någonting åt detta? Den geografiska snedrekryteringen bidrar ju till ytterligare förstärka den regionala obalansen som vi lider så kraftigt av. Tycker ni socialdemokrater att det vore rimligt att t.ex. sätta upp en målsättning att under 90-talet öka antalet högskolestuderande med 10 96? En sådan målsättning har man antagit i Norge. Om vi skulle göra det i Sverige skulle det innebära ungefär 17 000 studenter ytterligare. Det är i och för sig en ganska blygsam målsättning. Men då måste man veta var de 17 000 studenterna skall studera. Är det socialdemokraternas mening att de skall läsa vid de stora universiteten i de stora städerna? Eller skall de ha chansen att skaffa sig sin högre utbildning någon annan stans i landet? Det är därför, Berit Löfstedt, som vi är så envisa med att man borde ha den här långsiktiga planeringen. Då hjälper det inte att bara upprepa att vi får ta ställning till det i nästa års budget och att vi sedan kanske får treåriga planeringsramar. Vilka är era planer när det gäller de här frågorna? Vilka resurser kommer man då att ha för grundutbildningen? Kommer man om åtta år att kunna konstatera att köpkraften när det gäller grundutbildningen har minskat med ytterligare 6 90?

Herr talman! När det gäller vpk-förslaget om en obligatorisk introduktionstermin eller introduktionskurs har Berit Löfstedt litet svårt med sina argument. Är vi överens om behovet av att garantera vetenskapliga metoder och arbetssätt, att stimulera till kritiskt tänkande och att stärka den tvärvetenskapliga utbildningen? Är vi överens om det Berit Löfstedt? I så fall handlar det helt enkelt om ifall vi är beredda att satsa de resurser som behövs på kvaliteten i den grundläggande högskoleutbildningen. Vi i vpk är övertygade om att vi i framtiden kommer att tvingas till kvalitetssatsning, inte minst med tanke på den ökande internationaliseringen. Pratet om att högskolefiera gymnasieskolan som en åtgärd för att motverka gymnasifieringen av den högre utbildningen är för mig helt obegripligt.
Herr talman! Jag fäste mig vid en passus i Berit Löfstedts anförande, och den gällde betyg i lärarutbildningen. Vi har ingen erfarenhet av det nya systemet, sade hon — det har införts först i år. Nej, det genomfördes faktiskt från den 1 juli 1987. Och tyvärr har vi erfarenheter, som är rätt nedslående, av det systemet. Jag har upplevt det själv. När det gäller utbildning på låt oss säga B och i synnerhet C-nivån blandas Prot. 1988/89:40 studenter av olika kategorier för att spara resurser. Studenter från linjer går 7 december 1988 tillsammans med den som går på fristående kurser, som det heter numera. De skriver uppsatser och studerar i övrigt under helt och hållet samma förhållanden. Men när det sedan kommer till betygssättningen av prestationerna skall de som läser på andra linjer än lärarlinjen och de som läser ämnet som fristående kurser ha graderade betyg; de kan så att säga få betalt för sina extraprestationer. De däremot som råkar gå på en lärarutbildning får inte betalt för sina extraprestationer. De upplever det som djupt kränkande och stötande att de skall ha en annan betygsskala än de andra studenterna. I vissa fall leder det nästan till vad som skulle kunna betecknas som tragedier. Duktiga studenter som har jobbat ordentligt och gjort förnämliga uppsatsarbeten får inte någon extra gradering, som skulle kunna innebära en del när de sedan vill söka sig vidare till forskarutbildning. Det finns ingen rimlig anledning till att vi skall ha olika betygssystem när det gäller de här grupperna. Jag tror inte att Berit Löfstedt egentligen kan se något förnuftigt i det när det slår på ett sådant här sätt, vilket jag tror att man inte har tänkt på. Man har bara tänkt på storstadsuniversiteten: stora kullar och stora grupper som hålls åtskilda från varandra. Man har inte alls tänkt på de mindre universiteten, typ Linköping, eller på alla de mindre högskolorna ute i landet, där situationen är densamma som i Linköping. Detta är någonting som jag tycker att vi gemensamt borde försöka rätta till snarast möjligt.
Herr talman! Beträffande frågan om planering för framtiden och högskoleutbildningarna sade jag i mitt anförande, Larz Johansson, att regeringen umgås med planer på att lägga fram treårsplaner, inte bara för forskningen, som vi nu är vana vid, utan också för högskolan i övrigt. Det vore ett ganska gott underlag för just en mer långsiktig planering än den vi nu har haft. Jag tycker att det är utomordentligt viktigt att högskoleutbildning blir tillgänglig för allt fler. Jag hänvisar till de olika utredningar och aktiviteter som är på gång och som Larz Johansson syftar på i reservationerna; de kan vägas in i ett mer långsiktigt planeringsarbete, som då kan utgöra underlag för treårsbudgetar på området. Till Ylva Johansson vill jag säga att vi är överens om värdet av det vpk i det här fallet föreslår, men det är en resursfråga — det är alltid så att man får göra avvägningar när det gäller vad de pengar man har skall användas till, åtminstone om man har för avsikt att balansera budgeten. Det är också en del utvecklingsarbete på gång — det är bara att hoppas att det utvecklingsarbetet leder till sådana resultat att de kan fortplantas på andra högskolor och i högskolevärlden över huvud taget. Beträffande lärarutbildningen och betygsättningen vill jag säga att man självfallet inte kan vara tvärsäker på att ett ganska nytt system — herr Hagård ville undervisa mig om när exakt det infördes, men erfarenheten av det är ju ändå ganska begränsad — i all evighet kommer att bestå som det bästa, men vi må väl ändå pröva och se. Det finns ju också en del kompletteringar att göra beträffande t.ex. referenstagning när det gäller nytillsättande av tjänster. 171 Parallella system har man prövat tidigare när det gäller bl.a. förskollärarstuderande.
Herr talman! Berit Löfstedt sade — jag skall försöka upprepa det någotsånär ordagrant: Det som Larz Johansson åsyftar i reservationerna är ju på gång. Det är alltså i princip det som skall hända. Men varför då avstyrka motionen? Varför inte konstatera att det som centern nu har föreslagit och som behöver göras är riktigt — det skall vi se till göra omedelbart? I stället kommer en massa krystade förklaringar till att man inte skall göra som centerpartiet föreslår. Men när man sedan ställer frågan vilka tankegångarna bakom är, får man veta att det man frågar efter är på gång. Det är jättebra, men jag tycker att det är onödigt att ta omvägen att först avslå motionerna och sedan göra intentionerna till regeringsförslag. Vi vinner ett år i tid om vi antar förslagen direkt.
Herr talman! Med att det är på gång avser jag självfallet att utredningarna och arbetet är i olika stadier av en process. Resultatet av det är det som är på gång inför ett budgetarbete och inför en planering för framtiden. Det som man kommer fram till i dessa olika sammanhang kan väl användas, och det kommer säkert inte i så många fall resultera i att det inte blir av — det kanske rent av blir av.

Fru talman! Med anledning av utbildningsutskottets betänkande 5 om vissa högskolefrågor vill jag fästa kammarens uppmärksamhet på högskolesituationen i Fyrstadsområdet, dvs. Vänersborg, Trollhättan, Uddevalla och Lysekil. För snart ett år sedan motionerade jag tillsammans med Arne Andersson i Ljung om bl.a. krav på en utredning av förutsättningarna för att inrätta en statlig högskola i Fyrstad. Utskottsmajoriteten avstyrker motion Ub695. Men jag kan konstatera att sedan motionen väckts har det hänt mycket som i allt väsentligt har utvecklats i den riktning som vi motionärer har önskat. Jag tycker därför att det är synd att utskottsmajoriteten inte uttalat vill ställa sig bakom intentionerna i motionen. Bakgrunden till vår motion, liksom till de övriga motioner i samma riktning från företrädare från andra partier, är den mycket snabbt expanderande högskoleutbildningen i Fyrstadsområdet — i hög grad i Vänersborg och Trollhättan. Denna utbildning anordnas i dag i samverkan med högskolorna i bl.a. Göteborg och Karlstad. Expansionen i denna verksamhet har varit mycket stor. För tre år sedan fanns det ungefär 100 årsstudieplatser. Under det nu pågående läsåret är antalet 482. För den närmaste treårsperioden räknar man med en ökning till 813 platser för läsåret 1992/93. Detta framgår av den utredning som på regeringens uppdrag har gjorts av landshövdingen Claes Elmstedt. I den utredningen har man tagit fasta på att en egen högskola bör inrättas för Fyrstad fr.o.m. den 1 juli nästa år. I utredningen, som har presenterats under året, har man kommit fram till ungefär detsamma som har uttalats i den tidigare nämnda motionen, nämligen att omfattningen av verksamheten, accelerationen i verksamheten i kombination med de utomordentligt goda förutsättningar som finns för en högskola i Fyrstad gör att allt detta sammantaget mycket kraftfullt talar för att man inrättar en sådan högskola. I dag organiseras högskoleverksamheten i Fyrstad av en särskild högskolekommitté. I den utredning som Claes Elmstedt har lett tar man sikte på en tvåstegslösning. I det första skedet skall kommunerna under en övergångsperiod stötta med utrustning och lokaler. Rektorstjänsten skall inte tillsättas från början, utan det ämbetet skall utövas av en annan tjänsteman. Man låter sedan Fyrstad fr.o.m. 1992 ha en permanent utbyggd högskola. Fru talman! Med tanke på den betydelse som en högskola har för regionen och den omfattning som utbildningen har i Fyrstad redan i dag, bl.a. i jämförelse med andra, mindre regionala högskolor, vill jag starkt understryka uppfattningen att en permanent högskola bör inrättas i Fyrstad — och dessutom snabbare än vad Claes Elmstedt har angivit i sin utredning. I den här situationen tycker jag dessutom att det hade varit mycket lämpligt om riksdagen hade uttalat sig för inrättandet av denna högskola. Men det vill emellertid inte utskottsmajoriteten, utan med hänvisning till att det pågår en utredning vill man avstå från att yttra sig. Jag är personligen övertygad om att ett uttalande från riksdagen hade gjort att det hade gått litet snabbare. Jag vill tro att utskottets tystnad på denna punkt inte betyder att man är negativ till en högskola i Fyrstad. Fru talman! Jag hoppas därför att de steg som har tagits under året i denna fråga kommer att fortsätta att driva utvecklingen åt rätt håll. Med tanke på behovet av högskoleutbildning i Fyrstadsregionen bör beslut om inrättande av denna skola komma så snart som möjligt.

Fru talman! Av främst statsfinansiella skäl avvisas vpk:s krav på statligt huvudmannaskap för den kommunala högskolan. Jag har svårt att godta det skälet. Visserligen är det en åtskillnad mellan statsbudgeten och de kommunala budgetarna, men det handlar ändå om samhällets gemensamma resurser. Dessutom kan det knappast innebära några oöverstigliga problem att reglera kostnadsfördelningen vid ett förändrat huvudmannaskap. Som jag ser det finns det inga praktiska fördelar med ett kommunalt huvudmannaskap för högskolan. Däremot finns det uppenbara nackdelar. Det visar sig t.ex. klart att färre studerande går vidare till forskning från den kommunala högskolan än från annan högskoleutbildning, och det innebär givetvis konsekvenser i vården, eftersom det främst är vårdutbildningarna som tillhör den kommunala högskolan. Rent medicinskt och tekniskt ligger vår svenska sjukvård långt framme, vid en internationell jämförelse. Men i fråga om omvårdnaden har vi brister. Förklaringen är att omvårdnad inte har samma status som den rent medicinska vården. För att omvårdnaden skall få en starkare ställning måste omvårdnadsforskningen utvecklas. Därför måste de yrkesgrupper som i dag återfinns inom den kommunala högskolan, dvs. de som finns i det direkta omvårdnadsarbetet, få en närmare forskningsanknytning. Jag är övertygad om att det skulle underlätta om högskolan hade ett statligt huvudmannaskap, dvs. om högskola och forskning fanns under samma huvudman. Fru talman! Jag är inte heller övertygad om att det är bra med den nuvarande ordningen att arbetsgivaren-landstinget — landstinget blir ju oftast arbetsgivare för dem som går i den kommunala högskolan — är huvudman både för gymnasieutbildningarna på det här området och för högskolan. Arbetsgivaren, samhället och de studerande har ju inte alltid exakt samma intressen beträffande hur utbildningen skall se ut. Jag yrkar bifall till reservation 7 i utbildningsutskottets betänkande 5. Sedan 1983 finns det som bekant en rehabiliteringslinje med inriktning dels mot sjukgymnastik, dels mot arbetsterapi. Tidigare var det två olika utbildningslinjer. Samordningen syftar till att nå både bredd och specialisering inom ett vårdområde, anför utskottet. Givetvis tycker jag det är bra om man kan uppnå både bredd och specialisering. Men frågan är om en samordning av sjukgymnaster och arbetsterapeuter i en utbildningslinje verkligen har medfört eller kommer att medföra de önskade resultaten. Rehabilitering är ju ett vidsträckt område som berör inte bara sjukgymnaster och arbetsterapeuter, utan det rör också annan sjukvårdspersonal, kuratorer och liknande personal. Samtliga dessa yrkesgrupper har sina yrkesspecifika ansvarsområden i rehabiliteringen. Jag skulle ha större förståelse för en samordning om den hade gällt över hela fältet. Men nu handlar det alltså bara om sjukgymnaster och arbetsterapeuter, trots att dessa yrkesgrupper har helt skilda arbetsuppgifter. Det finns inget som såvitt jag vet pekar på att man uppnår några samarbetsvinster i team om yrkesprofilen suddas ut hos dem som ingår i teamet. Jag tror tvärtom att det kan skapa osäkerhet i samarbetet. Vi anser att sjukgymnastlinjen bör återinföras vid högskolan och att sjukgymnasternas yrkesspecifika kunskaper måste fördjupas och utvecklas. Vi anser också att utbildningen måste förlängas för att det skall finnas tillräckligt med utrymme för de ökade krav som ställs på sjukgymnaster att arbeta inom nya områden. I dag är utbildningen oerhört komprimerad. Jag tycker att vår sjukgymnastutbildning är bra. Utbildningen är egentligen så omfattande att den räcker för en utbildning under tre år, men man har alltså tryckt ihop det hela för att få in utbildningen på två och ett halvt år. Det medför givetvis en mycket hög studietakt och långa dagar, vilket får konsekvenser främst för de äldre som går på denna utbildning. Det är oerhört svårt att kunna kombinera en så komprimerad utbildning med ansvar för familj. Fru talman! Jag yrkar också bifall till reservation 9 i utbildningsutskottets betänkande 5, om inrättande av en förlängd sjukgymnastlinje i högskolan.

Fru talman! Tillsammans med Evert Svensson och Erik Janson har jag i motion Ub558 föreslagit statligt stöd till planerad psykoterapiutbildning inom S:t Lukasstiftelsen. Denna stiftelse bedriver ända sedan 1950-talet en utbildning i psykoterapi. Sedan 1960-talet erhåller stiftelsen statsbidrag. När den statliga utredningen om psykoterapiutbildning lades fram 1976 förutsattes att S:t Lukasstiftelsen också i fortsättningen skulle kunna utbilda för psykoterapeutiskt arbete. Under senare år har situationen för det psykoterapeutiska arbetet och för psykoterapiutbildningen ändrats. År 1984 infördes legitimation för psykoterapeuter. Även utbildningen vid högskolorna har ändrats. För att möta kraven på ökad kompetens hos personalen vill S:t Lukasstiftelsen starta en ny psykoterapeutisk utbildning. Eftersom vi motionärer är övertygade om att det är ett stort samhälleligt intresse att S:t Lukasstiftelsen får möjlighet att starta denna utbildning, föreslår vi i vår motion att stöd ges. Problemet för denna stiftelse är att man på längre sikt står inför en valsituation. Antingen måste man genomföra den nödvändiga utbyggnaden av utbildningen eller också tvingas man lägga ned inte bara den nuvarande utbildningen utan också de många mottagningarna runt om i landet — stiftelsen är ju representerad i vartenda län. Det vore mycket olyckligt om en sådan nedläggning skulle ske. S:t Lukasstiftelsen bedriver ett erkänt gott arbete som de behöver allt stöd för. Det är min förhoppning att riksdagen vid budgetbehandlingen till våren kommer att ge stiftelsen förutsättningar för att kunna starta den planerade utbildningen. Utskottet säger i sitt avslagsyrkande på motionen att eftersom olika förslag om en utbyggnad av utbildningen av psykoterapeuter för närvarande bereds inom regeringskansliet, anser utskottet att riksdagen inte nu bör göra något uttalande med anledning av de två motioner som har väckts i frågan. Jag har en viss förståelse för detta resonemang under förutsättning att det inte är någon täckmantel för att i praktiken säga nej. Jag utgår ifrån att såväl regeringen som riksdagen är beredda att i positiv anda pröva den begäran om stöd som S:t Lukasstiftelsen inlämnat. Det är av allra största vikt att poängtera att huvuddelen av de studerande med stor sannolikhet kommer att arbeta inom den vård som drivs av stat, landsting eller kommuner. Den utbildning som bedrivs av S:t Lukasstiftelsen kommer därför således inte främst och enbart att komma stiftelsens egen verksamhet till godo, utan hela samhället och dess vårdverksamhet. Fru talman! Jag noterar att utskottets talesman personligen uttryckte sig mycket positivt om S:t Lukasstiftelsen. Jag hoppas att denna positiva inställning också framöver skall komma att prägla regeringens och riksdagens behandling av denna fråga.

Fru talman! I går kväll blev debatten som fördes i detta ärende ganska komprimerad, eftersom timmen då var sen. Nu är det tidig timme. Jag avser att uppehålla mig vid reservation nr 14 i utbildningsutskottets betänkande nr S; Först vill jag emellertid säga att någonting har hänt genom att miljöpartiet kommit in i riksdagen, nämligen att vi i utskottet nu är eniga om att avskaffa kårobligatoriet och att en översyn skall göras av uppdragsutbildningen, vilket jag anser vara synnerligen viktigt. Det finns dock ett litet förbehåll: det är konsekvenserna av ett avskaffande av kårobligatoriet som skall utredas. Det kan vara lämpligt att göra det, inte minst från ekonomisk och juridisk synpunkt. Så till journalistutbildningen och förläggningen av denna. Det är ju inte miljöpartiet som avgett motionen, men jag är den enda som reserverat mig för en lokalisering av journalistutbildningen till högskolan i Sundsvall Härnösand. Nu hoppas jag verkligen att ni från centern, vpk, socialdemokraterna och folkpartiet som skrivit motionen när jag begär votering ställer upp för ert distrikt. Det kan låta något lokalpatriotiskt att jag vill ha journalistutbildningen förlagd till Sundsvall. Journalistutbildning finns i dag bara i Göteborg och Stockholm. Visserligen finns det också en sådan utbildning vid Kalix folkhögskola, och den är mycket bra. Det finns även journalistutbildning på andra folkhögskolor. Men det behövs också sådana utbildningsmöjligheter någonstans mellan Kalix och Stockholm. Då finner man att högskolan i Sundsvall-Härnösand behöver komplettera just den humanistiska sidan. Redan nu har man ett starkt fäste i form av informationslinjen som har funnits där i snart tio år. De som genomgått denna utbildning har uppvisat en mycket hög kvalitet. Det finns behov av informatörer. Varenda en som avslutat sin informationsutbildning har fått jobb, antingen som informatörer eller som journalister. Det är mer än 25 26 som har gått direkt in på journalistbanan. I dag är det överskott på journalister i storstäderna Stockholm och Göteborg, men det råder brist i Norrland. Därför är det oerhört viktigt att rekrytera personer från Norrland till journalistutbildning en, så att de stannar kvar där de har sina rötter. Om vi deporterar ungdomarna till Stockholm finns det risk för att de etablerar sig där. De kanske skaffar familj och då blir det svårt att komma tillbaka till Norrland. Detsamma gäller för läkarutbildningen i Umeå. Det är bra att flera läkarstuderande rekryteras från Norrland och att de sedan stannar kvar där. Informationslinjen har också vidareutvecklats så, att det blivit embryon på alla möjliga håll. Det finns ett kulturvetenskapligt centrum, KVC, och där arbetar man med forskningsanknytning. Vi i miljöpartiet anser det vara synnerligen viktigt att ha forskningsanknytning vid högskoleutbildning. Denna forskningsanknytning kan man när det gäller just arkivkunskap leda över till Härnösand, eftersom det där finns två arkiv, arkivhuset och landsarkivet. Om det inte finns tillräckliga skäl att utlokalisera journalistutbildningen — eller delar av den — till Sundsvall, kan jag inte hitta något annat argument än detta: Norrland måste faktiskt placeras på kartan igen. Den ena fabriken efter den andra har lagts ned. Man har behandlat Norrland som ett u-land. Vi har skickat ner våra vinster och överskott till Sydsverige. Nu flyttar också människorna. Det är på tiden att vända den här trenden och se till att vi får ett blomstrande Norrland. Det förutsätter att utbildningen finns kvar där. Vi vill ha högskoleutbildning och forskarutbildning. Det får inte vara som i dag, att ungefär 3 96 av resurserna när det gäller forskningsutbildning går norrut. Jag hoppas verkligen att alla de från olika partier som står bakom motionerna ställer sig upp som en man/en kvinna och röstar för en lokalisering av journalistutbildningen till högskolan i Sundsvall-Härnösand. Därmed yrkar jag bifall till reservation 14 i utskottets betänkande 5.